Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag hade vänt mig till statsministern, då Ni, herr justititeminister, enligt mitt förmenande inte har förmått att med kraft ta itu med dessa frågor. Det verkar emellertid, herr justitieminister, som om Ni nu har fått klart för Er att det förekommer verksamhet i riksdagshusets närhet på Sergels torg som är direkt kriminell, förutom den allmänna nedsjaskning som skett och som i allt högre grad sker just inom detta område. Det gäller, som jag säger, vårt ansikte utåt. Kan vi inte hålla rent utanför vår egen dörr är det ett bevis för att vi inte kan göra det i andra delar av landet heller. Det finns, enligt min mening, ingen tillräcklig vilja, herr justitieminister, att göra det. Att jag själv blivit nedslagen i närheten av det här området och att riksdagsmän som försökt avvärja misshandel blivit lovade att märkas i framtiden kanske spelar mindre roll. Men det blir allvarligare när människor blir knivstuckna — en f. d. riksdagsman i går exempelvis — i närheten av dessa områden. Måste herr justitieministern själv bli nedslagen för att bättre förhållanden skall kunna anbefallas? Riksdagen får inte fjärma sig från människorna eller vara främmande för olika gruppers livsstil, men det måste finnas en gräns för vad som kan tolereras. När vissa individer nu sedan länge överskridit denna gräns måste samhällets organ ingripa med större fasthet. 120 nationers människor skall besöka Sverige i samband med FN:s miljövårdskonferens. Sverige är inbjudande värdland och måste därför vara angeläget att visa upp en god miljö. Anser justitieministern att detta är en god miljö: knark runt husväggarna, sedelbuntar som byter ägare framför riksdagens port, narkotikaförsäljning och häleribrott, spyor och naturbehov ända upp på glasrutorna i detta hus? Fråga, herr justitieminister, vaktmästare och vaktpersonal, som har att skydda den allmänna egendomen, så får Ni reda på de verkliga förhållandena! Problemen med narkotikaoch ungdomsbrott kan inte tas upp i en enkel fråga. Det är åtgärder av vård, kraftiga insatser på kort och lång sikt som erfordras. Min fråga har endast förestavats av den rimliga önskan att vi håller rent utanför vårt eget hus, så att vanliga människor — knegarna, som de populärt kallas, de som får det här landet att fungera — får respekt och förtroende för sina statsråds och riksdagsmäns sätt att sköta de närliggande problemen. Det är bakgrunden till min fråga. Sedan finns det en hel del synpunkter på det här svaret därutöver. Antalet polistjänster har t.ex. i praktiken minskats med 180 inom stadsområdet på grund av arbetstidsförkortning och andra förhållanden.

Herr talman! Vad herr Lothigius anförde innebär att han inte var nöjd med det besked han fått, och de synpunkter han anförde föranleder mig att göra ytterligare några kommentarer. Det är riktigt att det i området kring Sergels torg uppehåller sig människor, som genom sitt utseende, sin klädsel och sitt uppträdande avviker från vad vi här i riksdagen är vana vid. Många av oss reagerar med olust, en del även med rädsla, enbart vid åsynen av dessa människor, därför att de inte passar in i vår föreställning om hur människor skall vara. Vad jag nu har sagt präglar i mångt och mycket vår inställning till dem som vi brukar kalla avvikande, i synnerhet om avvikelserna yttrar sig i kriminalitet eller störande av ordningen på annat sätt. Många av oss tycker att ordningen störs bara därför att dessa människor finns i vår närhet. När vi talar om att någon stör ordningen är det inte för att vi störs själva av vad vi iakttar. Men verkligt störda har vi anledning att vara, om vi frågar oss vad vi gör för att söka förstå varför det finns människor som inte är som vi. Vi kräver av andra människor att de skall anpassa sig till våra samhälleliga värderingar men kräver inte av oss själva någon förståelse för dem som — av omständigheter som ofta beror på samhället självt — inte kan eller inte vill omfatta våra värderingar. När herr Lothigius talar om att Sveriges och riksdagens anseende skadas av de missförhållanden som råder i anslutning till riksdagshuset är jag beredd att instämma, men sannolikt av andra skäl än dem som ligger bakom herr Lothigius” fråga. Skall vi komma till rätta med det samhällsproblem som brottslighet och annan asocialitet utgör, så krävs det en annan attityd både bland oss riksdagsmän och de människor vi företräder till dem som inte har förmått anpassa sig i det samhälle som vi har skapat. Det räcker inte med att kräva att lag och ordning skall upprätthållas med tvångsingripanden av olika slag. Som jag har framhållit i skilda sammanhang här i riksdagen är det en fråga om åtgärder på lång sikt: inom barnaoch ungdomsvården, skolan, kriminalvården och sam hällsplaneringen i stort. Men inte minst har vi riksdagsmän en uppgift att söka påverka dem vi företräder till en mera vidsynt och tolerant inställning till de människor som inte har förmått att uppfylla de krav som samhället ställer på dem. Att skapa en sådan attitydförändring är ett väsentligt led i strävandena att inpassa dem som vi betraktar som avvikande i ett normalt samhällsliv.
Herr talman! Jag blev egentligen ganska skrämd, när jag lyssnade på justitieministern, därför att i justitieministerns senaste anförande fanns det tecken som tyder på att man ifrågasätter inför allmänheten om man över huvud taget skall beivra brott. Det är den frågan jag har ställt. Här är det inte fråga om människor med vissa avvikelser i utseendet och liknande. Sådant har jag full fördragsamhet med. Så mycket har jag varit med om i livet och så mycket har jag sett i olika delar av världen att jag kan fördra det. Nej, här gäller det om vanliga, enkla människor skall kunna gå i fred på gatorna och framför det svenska parlamentet. Vi har här det mest frekventa området i hela Stockholm, där en jämn ström av människor går från och till sitt arbete. Vi har här inte att göra med så att säga vanliga avvikelser, utan här är det fråga om att hålla rent och snyggt omkring sig och se till att vi får bort den brottslighet som pågår här. Sedan står det också i interpellationssvaret att ”någon försämring av ordningsläget inom cityområdet inte har inträtt under senare tid”. Nej, det har varit lika dåligt hela tiden, herr justitieminister, men det har blivit sämre och sämre under de 40 år som den socialdemokratiska regeringen har styrt här i landet!
Herr talman! Det är inte fråga om att man inte skall beivra brott — det har ju framgått av mitt svar. Vad det gäller är hur vi skall göra det. Man kan inte göra det bara med att ställa sådana krav som herr Lothigius gör, utan det kräver samhällsinsatser över ett långt bredare fält.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag är beredd att i syfte att öka rättsskyddet för utländska medborgare medverka till sådan förändring av lagen om utlämning för brott att möjligheten att föra muntlig förhandling inför högsta domstolen ökar samt medverka till att möjlighet bereds för svensk myndighet att enligt här gällande praxis pröva misstankens skälighet. Enligt 18 8 utlämningslagen skall förhandling hållas i högsta domstolen, om det anses erforderligt. Begärs förhandling, kan högsta domstolen vägra endast om saken finnes uppenbar eller om tidigare förhandling måste anses tillräcklig. Under förarbetena till lagen framhölls att en ovillkorlig rätt till förhandling kan befaras medföra praktiska olägenheter och fördröja avgörandet i enkla fall. Enligt utlämningslagen skall en begäran om utlämning från Sverige grundas på fällande dom eller häktningsbeslut i den främmande staten. Om begäran grundas på dom får utlämning beviljas endast om domen stöds av utredningen. Utlämning får vidare inte beviljas, om domen eljest föranleder allvarlig erinran. Grundas framställningen på ett häktningsbeslut gäller som huvudregel att den kan bifallas endast om det föreligger sannolika skäl att den som begärs utlämnad har begått det eller de brott för vilka utlämning begärs. Frågan huruvida denna förutsättning är uppfylld prövas enligt svensk lag. Att ett utländskt häktningsbeslut föreligger utgör alltså inte tillräcklig bevisning i det avseendet. Från dessa regler finns dock undantag. Sverige har genom vissa utlämningsavtal med andra stater, bl.a. europeiska utlämningskonventionen som tillträtts av ett tiotal europeiska länder, förbundit sig att vid prövning av en framställning om utlämning till sådan stat i princip godta fällande dom eller sådant häktningsbeslut som har meddelats av domstol eller domare i den andra staten. En utlämningsframställning kan i ett sådant fall vägras endast om domslutet eller häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt. Vad jag nu har sagt avser den prövning som skall föregå det slutliga beslutet i utlämningsärendet. I avvaktan på avgörandet i utlämningsärende kan vidare fråga om anhållande eller häktning bli aktuell. Frågan om en sådan tvångsåtgärd skall tillgripas bedöms undantagslöst enligt svensk lag, dvs. enligt samma regler som gäller när någon här i landet är misstänkt för brott. Inom justitiedepartementet pågår för närvarande arbete med en partiell översyn av utlämningslagen. Inom ramen för denna översyn kan det bli aktuellt att göra justeringar även i de bestämmelser jag här har berört, i den mån våra förpliktelser enligt internationella överenskommelser inte lägger hinder i vägen. Jag är emellertid inte beredd att för närvarande ta ställning till vilka ändringar som kan vara påkallade. Förslag till ändrad lagstiftning kan väntas föreligga före årets slut.

Herr talman! I herr Måbrinks frånvaro ankommer det på mig att motta justitieministerns svar på hans fråga, för vilket jag tackar. Jag tycker emellertid inte att vad som sägs i svaret överensstämmer med tillämpningen. Bakgrunden till frågan är den vid upprepade tillfällen dokumenterade risken att utländska medborgare utlämnas av Sverige till annan stat och detta formellt men icke reellt grundas på bestämmelserna i brottsbalkens andra kapitel. Det finns här två typer av fall. För det första kan rättsförhållandena i det land, som begär utlämning, vara eller ha blivit sådana att det relativt lätt låter sig göra att fabricera den typ av anklagelser som från svensk sida kan föranleda utlämning. Detta ger en formellt oklanderlig möjlighet för vissa främmande stater att försäkra sig om personer som man av politiska skäl vill oskadliggöra. För det andra kan det förekomma att det juridiska underlaget för en begäran om utlämning har svagheter som svenska myndigheter inte kan undersöka eller upptäcka. Så var exempelvis fallet med den nyligen aktuelle algeriske medborgaren. Högsta domstolen hade redan godtagit utlämningsbegäran på basis av ett vittnesmål som plötsligt ändrades. Ett vittnesmål avgivet inför tredje lands polismyndighet fick bestämma en holländsk begäran om utlämning från Sverige, en begäran som Sverige alltså stod i begrepp att uppfylla. Det berodde på Holland och inte på Sverige att fallet ändå fick en för den utlämningshotade och oskyldigt häktade lyckosam upplösning. Här handlar det bl.a. om att få en ändring till stånd i 9 § i lagen av den 6 december 1957, så att försvaret inte behöver påta sig den juridiskt synnerligen avancerade uppgiften att visa att ett domsslut i ett annat land är uppenbart oriktigt. I stället bör här, enligt vår mening, saken avse misstankens skälighet, vilket är svensk praxis. Vidare bör över huvud taget prövningen av fallet grundas enligt här gällande rättspraxis, som ur rättsäkerhetssynpunkt — trots brister — förtjänstfullt skiljer sig från de s.k. inkvisitoriska principer som gäller i de flesta andra stater och som får till följd att inte tillräckliga hänsyn alltid tas till förhållanden som talar för den närvarandes sak. Jag vill mot denna bakgrund utveckla frågan på följande sätt: Diskuteras eller övervägs en praxis som innebär att man skärper krav och kontroll när det gäller utlämning från Sverige? Närmast gäller det 18 8 i lagen om utlämning för brott. Där stadgas att förhandling skall hållas inför högsta domstolen om så finnes erforderligt, dvs. om domstolen finner det erforderligt. Föreligger inte här en klar risk att utlämningshotad kan berövas möjligheten att vid förhandling tillrättalägga sådana missuppfattningar i fallet som kan vara till hans nackdel? Bör inte förhandling i princip alltid hållas och den hotade få tillfälle att personligen träda inför sina domare? Detta måste ju i regel ha rätt stor betydelse för personer som ofta genom bristande språkkunskaper har svårt hävda sin sak genom skriftväxling och utan personlig kontakt med de dömande. Det verkar helt riktigt som justitieministern säger att justering här behövs.
Herr talman! Jag vill bara i anledning av hänvisningen till ett aktuellt fall påminna om att när högsta domstolen säger att det inte föreligger hinder för utlämning så innebär det inte något som helst ställningstagande till huruvida vederbörande skulle ha begått det påstådda brottet. Det innebär bara att vederbörande skall ställas inför domstol i det landet till vilket utlämningen begärts.

Mera ligger inte i detta. Därför är det inte något ställningstagande till vederbörandes skuld som har skett när man medger utlämning.
Herr talman! Nu är det inte själva den brottsliga handlingen det gäller utan själva utlämnandet och vad det kan innebära.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat om jag är beredd medverka till att en billig resemöjlighet med järnväg norrut från Mellansverige anordnas kring veckosluten för att t.ex. avflyttade lättare skall kunna ha kontakt med sin hembygd. SJ har de senaste åren gjort upprepade försök med sänkta priser på tåg för att undersöka om rabatter kan leda till ökat resande och ökade intäkter. Rabatterna har vanligen omfattat resor i andra klass och gällt dagar och tåg som varit mindre trafikbelastade. De prisförsök SJ hittills gjort har inte medfört en tillräckligt stark trafikökning för att kompensera inkomstbortfallet. Det förefaller knappast troligt att sänkta priser på tåg från Mellansverige och norrut kring veckosluten skulle ge ett bättre resultat. Det är emellertid SJ, som inom ramen för den av statsmakterna fastlagda målsättningen för verksamheten beslutar om rabatter och rabattförsök av den här aktuella typen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Norling för svaret på frågan, även om det inte var positivt. Avsikten med min fråga var att stimulera intresset hos SJ att införa en billig resemöjlighet med järnväg norrut för att avflyttande norrlänningar skall kunna resa hem till lägre kostnad under veckosluten. Tusentals norrbottningar och andra norrlänningar har för att få arbete och försörjning nödgats flytta till Stockholm och andra orter i Sydoch Mellansverige. De har anhöriga och kamrater i hembygden som de säkerligen gärna vill hålla kontakten med. Därför anser jag att både mänskliga och trafikekonomiska skäl talar för att försök görs med billiga tågresor även norrut från Stockholm över veckosluten.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag anser att klassindelningen vid statens järnvägar i förstarespektive andraklass kupéer överensstämmer med nutida jämlikhetsbegrepp. Om så inte är fallet undrar herr Lorentzon om jag är beredd medverka till att denna fråga tas upp till övervägande inom SJ. Inom vårt samhälle efterfrågas produkter av olika kvalitet. Kvalitetsskillnader och därmed prisskillnader på tjänster och varor, som erbjuds konsumenterna, är allmänt accepterade företeelser. Detsamma gäller också transporttjänster på båt, flyg och järnväg, där skillnader i efterfrågan främst i vad avser utrymme och bekvämlighet kommer till uttryck i de olika reseklasser som erbjuds. SJ tillhandahåller första och andra klass för längre resor för att tillgodose kundefterfrågan. Att många kunder önskar första klass framgår av att antalet personkilometer i denna klass ökat från 436 miljoner 1960 till 639 miljoner 1970 eller med omkring 47 procent. Detta innebär att andelen resor i första klass mätt i personkilometer ökat från 8,7 till 13,9 procent. För många resenärer innebär en tågresa i första klass större möjligheter till arbete i form av läsning, skrivning, förberedelser till sammanträden o.d. Det är ingen tvekan om att detta ökat järnvägens konkurrensmöjligheter. Ett slopande av första klass skulle för SJ:s del medföra att en stor del av resenärerna övergick till bil och flyg och därmed skulle SJ:s resultat av persontrafiken försämras. Detta sämre resultat skulle då behöva kompenseras med en allmän höjning av persontaxan. Det finns enligt min mening ingen anledning att genom införande av enhetsklass avhända SJ möjligheter till ökade intäkter och resenären valfrihet till en billigare resa. SJ bör driva sin verksamhet så att man får bästa möjliga kundunderlag. Jag anser det således inte vara fel att den som vill betala något mer för att resa bekvämare skall ha den möjligheten även vid SJ.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag ställde samma fråga för fyra år sedan, år 1968, till dåvarande kommunikationsministern Lundkvist, och jag måste säga att man i kommunikationsdepartementet gör det mycket lätt för sig: svaret är nämligen överraskande nog exakt samma svar som det jag fick för fyra år sedan. Jag har här en fotostatkopia av det svaret som jag har hämtat i biblioteket och det svar jag för några minuter sedan fick av kommunikationsministern, det är samma svar ord för ord. Jag skall därför beröra frågan ur en annan synpunkt. Inför den socialdemokratiska partikongressen år 1968 hade partistyrelsen och LO tillsatt en arbetsgrupp som skulle studera jämlikhetsfrågor. Flera av ledamöterna i denna arbetsgrupp var och är ledamöter av denna riksdag. Ordförande i arbetsgruppen blev statsrådet Alva Myrdal. I denna egenskap framlade statsrådet Myrdal inför kongressen den 11 juni 1968 rapport om den s.k. jämlikhetsgruppens arbete. Vid denna paradkongress föddes en ny slogan: ”Ökad jämlikhet”. Den har vi sett återgiven i många olika sammanhang sedan dess. Statsrådet Myrdal gjorde i sin rapport bl.a. — som det heter i protokollet — en ”kartläggning av den felande jämlikheten” i vårt land. Illustrationerna var många. Jag vill endast ge ett exempel i anslutning till den enkla fråga som jag ställt till kommunikationsministern; jag citerar statsrådet Myrdal enligt protokollet: ”Och hur är det t.ex. möjligt att försvara att vi fortfarande delar upp sittplatserna på statens egna järnvägar i olika klasser? ” Statsrådet Myrdals rapport fick ett entusiastiskt mottagande i den socialdemokratiska pressen. Det var val till riksdagen samma år. Jämlikhetsfrågorna ställdes i förgrunden och SAP gjorde på den parollen ett av de bästa val partiet någonsin gjort. Det fördes en verklig kampanj kring statsrådet Myrdals rapport från gruppen för jämlikhet. Detta skedde inte endast i de tidningar som av stockholmare skämtsamt brukar betecknas som ”bonntidningar”. Även Aftonbladet var vid det tillfället särskilt på alerten. I dag, fyra år senare, gäller det att summera resultaten. Även i år har SAP kongress. Men också inför denna kongress motioneras det om att klassindelningen vid SJ skall upphöra. Inte heller på detta speciella område har någonting skett sedan SAP-kongressen 1968, och ändå är borttagandet av klassindelningen vid SJ en mycket liten jämlikhetsfråga i förhållande till flera övriga. Var då besluten som fattades när man godkände rapporten på 1968 års socialdemokratiska paradkongress, där devisen var ”ökad jämlikhet”, endast valpropaganda? Det är berättigat att ställa den frågan i detta sammanhang. Jag skulle förmoda att kommunikationsministern deltog som ombud i partikongressen 1968 — och var med och godkände den av statsrådet Alva Myrdal avgivna rapporten. Jag kan citera direkt ur kongressprotokollet: ”Kongressen beslöt enhälligt att godkänna den av Alva Myrdal lämnade rapporten.” Hade man samma uppfattning då som i dag? Det kunde man givetvis inte ha.

Herr talman! Herr Lorentzon har funnit att det svar jag gav i dag på den här frågan överensstämmer — tydligen i detalj — med det svar som gavs på samma fråga för fyra år sedan. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt. En sanning blir inte sämre av att den är fyra år gammal, och jag förstår mer än väl att det svar som ges i dag kan stämma precis överens med det svar som gavs för fyra år sedan. Herr Lorentzon talar om vad som har beslutats och diskuterats i jämlikhetsfrågan på en socialdemokratisk partikongress. I det stora jämlikhetsprogram som förelades kongressen fanns givetvis mycket som diskuterades. Jag är övertygad om att herr Lorentzon inte anser att frågan om klassindelningen vid SJ är någon stor jämlikhetsfråga — och det säger han också själv. Det fanns många andra större och viktigare jämlikhetskrav än den som vi nu diskuterar i kammaren som debatterades vid kongressen — jämlikhetskrav som hade en annan vikt och tyngd än denna. Strävan, herr Lorentzon, till ökad jämlikhet skall inte innebära att man begränsar möjligheten till sitt konsumtionsval; den skall i stället innebära att man ökar förutsättningarna för alla att genom en allmän ekonomisk utjämning bli delaktiga i denna valfrihet.
Herr talman! Svaret stämmer överens med det svar som lämnades för fyra år sedan, herr kommunikationsminister, men hur stämmer det överens med besluten på SAP:s kongress? Var det valpropaganda den gången när man lanserade devisen om ökad jämlikhet? Det är så saken måste ses. Vi har jämlikhetsfrågor av större vikt, säger herr kommunikationsministern; även det sade dåvarande kommunikationsministern Lundkvist. Det är precis samma svar som jag fick den gången. Men om man inte kan genomföra de små jämlikhetskraven, hur skall man då kunna genomföra de större? Och det har väckts motioner till partikongressen i höst i samma fråga som jag nu ställer. Egentligen är min fråga inspirerad av de motioner, som jag sett refererade i bl.a. Aftonbladet. Sedan till frågan om antalet personkilometer. Man säger att antalet kilometer ökat när det gäller första klass. Men gör då en jämförelse mellan första klass och andra klass! Det skulle vara mycket intressant. Kan vi få resultatet av en sådan jämförelse, inte i dag men vid något annat tillfälle? Hur har kilometerantalet minskat per passagerare när det gäller andra klass? Faktum är att man i dag tvingar över de vanliga människorna — ”knegarna” som det sagts i debatten tidigare i dag — till bussarna. För att citera en kommunikationsministern närstående tidning Nya Norrland kan jag säga att tidningens korrespondent, som kallar sig Spaltfylleriarbetare, häromdagen berättade att han skulle resa med sin fru till Sollefteå. Då kostade resan på SJ andra klass 380 kronor, men med buss kunde han åka samma färdsträcka tur och retur för 140 kronor. Han säger: Jag har bättre användning för de 240 kronorna än att ge dem till SJ. Hur skall man kunna sköta en järnväg om man arbetar efter dessa metoder? Det skulle vara en fjäder i hatten för kommunikationsminister Norling om det bleve en förbättring på det området. Kommunikationsministrar kommer och går, men saker och ting blir vid det gamla. Folket bibringas den uppfattningen att en byråkratisk apparat skall fungera så. Men här i riksdagen kan vi väl ändå inte arbeta efter de metoderna. Inom SJ upprätthåller ni själva graderingarna. Där kan mycket väl folk i toppen få åka första klass. Banmästaren åker första klass men banarbetaren åker andra klass. Lokinspektören åker första klass, men lokföraren åker andra klass, stationsinspektören första klass, trafikbiträdet andra klass. Vad har allt detta med de stora jämlikhetsfrågorna att göra, herr Norling? Nog måste man kunna ordna en så enkel match.

Herr talman! Det sista som kastades in i debatten om de SJ-anställdas fribiljettsförmåner hade herr Lorentzon inte lärt sig. Det var synd det, herr Lorentzon, för man skall försöka att hålla sig till sådana saker och ting som man känner till. SJ och personalorganisationerna förhandlar om fribiljettsförmånerna för de SJ-anställda. Dessutom är det här fråga om internationella överenskommelser, som reglerar en stor del av fribiljetternas användande. Det är inte vidare smakligt av herr Lorentzon att när det gäller en förhandlingsfråga inför kammaren försöka ge sken av att användandet av fribiljettsförmånerna skulle vara någon form av styrning. Men det är möjligt att herr Lorentzon var tvungen att ta till detta för att fylla ut repliktiden. I själva sakfrågan, herr Lorentzon, upprepar jag vad jag sagt i mitt svar. Jämlikheten skall diskuteras i sådana former att man ger möjlighet för de människor som önskar utnyttja första klass på tåg, båt eller flyg att också göra det. I det svar jag lämnat har jag framlagt regeringens uppfattning i denna sak, och då finns det inte någon möjlighet för herr Lorentzon att försöka göra gällande att vi skulle ha en annan uppfattning än den som står i svaret.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat justitieministern om man kan förvänta att han tar initiativ till att personer som skadas vid motortävlingar vilka de bevistar som åskådare blir försäkringsmässigt skyddade på tillfredsställande sätt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. För tävling i motorsport fordras enligt allmänna ordningsstadgan tillstånd av polismyndighet. Myndigheten kan i samband med tillståndet meddela särskilda föreskrifter med avseende på ordning och säkerhet. En av rikspolisstyrelsen, statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk tillsatt arbetsgrupp har utarbetat förslag till särskilda anvisningar för prövningen av ärenden om tillstånd till motortävling. I en i dagarna framlagd proposition föreslås att de tre myndigheterna får befogenhet att utfärda föreskrifter och anvisningar i detta ämne. Arbetsgruppens förslag till anvisningar behandlar bl.a. försäkringsfrågan. Där föreskrivs nämligen att arrangören skall åläggas att teckna ansvarsförsäkring till betryggande belopp för varje form av skadeståndsskyldighet som han kan komma att ådra sig. Försäkringsinspektionen har i remissyttrande över detta förslag påpekat att trafikförsäkringslagen inte är tillämplig på motorfordon som används inom inhägnat tävlingsområde. Detta innebär att den skadeståndsskyldighet som i händelse av en olycka kan åvila fordons ägare eller förare inte täcks av den obligatoriska trafikförsäkringen. Inspektionen föreslår därför att arrangören skall åläggas att teckna försäkring som är tillräcklig för att täcka eventuella skador och omfattar även ägarnas och förarnas ansvarighet. Det är möjligt att det behövs särskilda författningsföreskrifter för att den av arbetsgruppen och försäkringsinspektionen anvisade vägen skall bli framkomlig. Justitieombudsmannen har i ett uttalande anfört att en föreskrift att arrangör skall teckna ansvarsförsäkring knappast torde kunna inordnas under begreppet föreskrifter angående ordning och säkerhet i allmänna ordningsstadgan. Frågan om försäkringsbehovet för olika slag av tävlingar får övervägas ytterligare i samband med det fortsatta arbete på anvisningarna som skall bedrivas av de förut nämnda myndigheterna. Om det behövs för att åskådare vid motortävlingar skall kunna garanteras erforderligt försäkringsskydd är jag beredd att ta upp frågan om införande av särskilda föreskrifter i ämnet i lag eller annan författning.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Lidbom för svaret. Det var uttömmande. Jag har klart för mig nu att inom departementet är man sysselsatt med att se över frågan. Bakgrunden till min interpellation är olyckan som inträffade vid motortävlingarna i Karlskoga 1970. Den innebar stora personliga tragedier för många av dem som var där som åskådare. Flera miste sina nära anförvanter och många blev skadade. Jag riktar inte kritik mot arrangörerna för detta. Såvitt jag har mig bekant var den inträffade katastrofen någonting man från deras sida inte kunde råda över. Man hade fullgjort alla skyldigheter som förelåg. Men vi kan inte komma ifrån att hur ambitiös en arrangör än är när det gäller skyddsanordningar för publiken, finns det alltid risker förenade med motortävlingar med de farter bilen har i dag. Därför är försäkringsfrågan av avgörande betydelse. I det aktuella fallet fanns givetvis en försäkring som skulle täcka eventuella ersättningsanspråk för skador. Så långt är allt gott och väl. Vad jag reagerar emot är att nästan två år sedan olyckan inträffade har de som skadats eller mist någon nära anförvant ännu inte fått ersättningsfrågan reglerad. När jag ställde denna fråga var jag i kontakt med den jurist som har hand om ett par av dem som skulle erhålla ersättning, men han visste ingenting för tillfället. För den enskilde är det naturligtvis helt otillfredsställande med detta dröjsmål. Orsaken tycks vara tolkningsproblem mellan försäkringsbolagen, dels det försäkringsbolag som har huvudansvaret, dels det bolag som hade återförsäkringen. Det är ett rimligt krav att det skall finnas tillfredsställande försäkringar i sådana här fall. Statsrådet säger att det kanske är skäl att ytterligare överväga om man skall fordra bättre försäkringar som till fullo täcker alla skador som uppkommer. Detta är som sagt en trygghetsfaktor för publiken, och det bör väl vara möjligt att få en sådan försäkringsform att en person som har ersättningsanspråk kan erhålla a-contobetalning. Jag ser att tiden för mitt inlägg snart är ute, men jag skulle vilja helt kort ta upp en annan fråga som är väsentlig i detta sammanhang, nämligen anmälningsskyldigheten. Det föreligger i dag ingen skyldighet för arrangörer av motortävlingar att göra anmälan härom till jourorganisationer för sjukvården inom landstinget. Man vet där ingenting när det sätts i gång en sådan här stortävling, om man inte har personal avdelad som följer dagspressens annonser. Jag tycker det är angeläget, herr statsråd, att det blir sådana bestämmelser att arrangörerna är tvungna att anmäla motortävlingar.
Herr talman! Jag blir en liten aning förvånad när jag hör herr Andersson i Örebro. Hans fråga gällde om regeringen är beredd att ta initiativ till att personer som skadas vid motortävlingar, vilka de bevistar som åskådare, får försäkringsskydd. Jag har svarat att den frågan har vi under noggrann observans och att jag inte utesluter att vi får tillgripa särskilda lagstiftningsåtgärder också för att täcka eventuella luckor. Men nu ställer herr Andersson mig plötsligt inför helt andra frågor, som har relativt ytlig kontakt med den ursprungliga. Till att börja med klagade han över att de personer som skadades vid en olycka i Karlskoga 1970 inte har fått sina ersättningar reglerade ordentligt. Det tror jag inte vi kan ta upp här. Jag har i varje fall inte material för att delta i en sådan diskussion. När herr Andersson sedan märkte att hans tid var ute, framkastade han en ny fråga: Skall inte de som arrangerar tävlingar anmäla detta till jourhavande på sjukhus osv.? Jag tror att vi får lov att iakttaga en något bättre tågordning om det skall vara möjligt att föra en sakligt meningsfull debatt. Den fråga som var ställd har jag besvarat.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga, herr statsråd, var som jag nämnde förut den här olyckan i Karlskoga. Vad jag ville ha reda på har statsrådet givit svar på. Jag är nöjd med det svaret, och det sade jag också. Sedan utvidgade jag min fråga till att gälla även skyldighet att göra anmälan om motortävlingar till jourorganisation. Jag var inte säker på att detta hör hemma på statsrådets avdelning. Det är mycket möjligt att jag skall ställa den frågan till statsrådet Aspling. Men jag tycker att det trots allt är rimligt att i samband med att man hos polismyndighet begär tillstånd att anordna motortävling det skulle kunna gå någon anmälan till jourorganisationen inom sjukvården.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om den planering och samordning med det reguljära skolväsendet och övriga myndigheter, vilka föregår utbyggnaden av arbetsmarknadsutbildningen, tar sikte på att som omskolningscentra använda redan befintliga och outnyttjade resurser, exempelvis för ändamålet lämpliga centrala verkstadsskolor. Lokaler för sådan arbetsmarknadsutbildning som meddelas vid särskilt anordnade kurser anskaffas på initiativ av den kursstyrelse som finns i varje län. Styrelsen består för närvarande av representanter för länsarbetsnämnden och länsskolnämnden men kommer med verkan fr.o.m. den I juli 1972 att utökas med representanter också för parterna på arbetsmarknaden. Kursverksamhetens omfattning och ortsförläggning prövas av arbetsmarknadsstyrelsen och lokalbehovet av skolöverstyrelsen. När lokaler skall anskaffas, tas överläggningar upp mellan kursstyrelsen och berörda kommuner om förhyrning av lämpliga lokaler. Vid överläggningarna prövas regelmässigt möjligheten att utnyttja befintliga centrala verkstadsskolor eller kommunala yrkesskolor som inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål. Först om sådana lokaler inte finns eller om befintliga lokaler inte anses kunna utnyttjas, t.ex. på grund av olämplig lokalisering, bristande kapacitet e. d., aktualiseras frågan om nyeller ombyggnad. Sådan nyeller ombyggnad ombesörjs oftast av kommunen varefter lokalerna hyrs av utbildningsmyndigheten. Genom den handläggning som jag här i korthet har redogjort för är det enligt min mening väl sörjt för att befintliga lokaler i största möjliga utsträckning kommer till användning vid anordnandet av arbetsmarknadsutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Statsrådet redogör i sitt svar för hur kursstyrelser i arbetsmarknadsutbildningen är sammansatta, hur ortsförläggning och lokalbehov prövas och hur överläggningar med berörda kommuner skall ske. Vid dessa olika överläggningar skall regelmässigt prövas möjligheten att utnyttja befintliga centrala verkstadsskolor eller kommunala yrkesskolor, som inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål. Om dessa lokaler av olika anledningar inte kan utnyttjas, aktualiseras nyeller ombyggnad. Statsrådet menar att det mot denna bakgrund är väl sörjt för den planering jag efterlyst i min interpellation. Jag kan mycket väl instämma i statsrådets syn att det rimligen borde vara så. Kursstyrelsens sammansättning och de kontaktvägar som man har anser jag också vara väl avvägda. Det borde vara så som statsrådet anser. Ändå kan man ifrågasätta om det verkligen vid alla tillfällen fungerar som avsetts. Ritningarna för ett hus kan ju vara mycket bra, men det är ändå ingen garanti för att huset blir helt tillfredsställande. Det är en liknande tankegång som har föranlett min interpellation. Jag skall inte ta upp en diskussion om ett speciellt fall, men jag vill ändå redovisa att det har förekommit att huvudmannen som är ett landsting har liksom länsskolnämnden och skolöverstyrelsen hävdat att en viss skola bör kunna användas för omskolningsverksamhet. Enligt vad som underrättats mig har representanter för arbetsmarknadsstyrelsen energiskt motsatt sig detta. Man har från skolöverstyrelsen — jag har kontrollerat det senast i dag — och även från länsskolnämnden, vilket jag också har konstaterat senast i dag, inga invändningar av pedagogiska eller administrativa skäl.

Det tror jag också att arbetsmarknadsstyrelsen i allmänhet gör — jag vill framhålla att jag inte riktar någon generell kritik mot arbetsmarknadsstyrelsen på denna punkt. Av formuleringarna och av vad som meddelas i interpellationssvaret tycker jag mig kunna utläsa att statsrådet och jag är helt ense i sakfrågan, nämligen om att befintliga lokalresurser, som centrala verkstadsskolor och liknande, så långt möjligt bör tillvaratas och utnyttjas med de inskränkningar som statsrådet har anfört i svaret. Om lokaliseringen är helt otillfredsställande eller andra sådana omständigheter gör att man inte anser sig kunna använda skolan, behöver ju inte saken diskuteras från de synpunkterna. I det fall som jag här har tagit upp är skolmyndigheterna — både på riksplanet och på regionalplanet — liksom huvudmannen, som i fortsättningen inte skall bedriva utbildningen i fråga, eniga om att det gäller skollokaler som lämpligen bör kunna användas för arbetsmarknadsutbildningen. Enligt min mening är ifrågavarande skola i mycket gott skick. Tomten har utrymme för en utbyggnad, och lokaliseringen är ur kommunikationssynpunkt mycket = tillfredsställande. Även arbetsmarknadsstyrelsen bör hushålla med samhällets medel och tillvarata lämpliga lokaler och andra befintliga resurser. Jag hoppas att min interpellation och statsrådets svar skall medverka till detta. Statsrådets svar innebär naturligtvis inte ett ställningstagande i det enskilda fall som har föranlett min interpellation — det är jag helt på det klara med — men jag hoppas att interpellationen och svaret skall ge anledning till att man tar upp dessa frågor i god tid och att de blir föremål för en allsidig och seriös prövning.
Herr talman! Jag har ju väldigt svårt att föreställa mig att arbetsmarknadsstyrelsen i det aktuella fallet skulle ha träffat sitt val enbart för att göra tvärtemot vad andra har bedömt vara riktigt. Om arbetsmarknadsstyrelsen haft en annan uppfattning än länsskolnämnden och andra regionala organ, så förutsätter jag att det också funnits skäl för det. Utöver de orsaker som herr Nilsson i Tvärålund redan har åberopat — kommunikationer, lämplighet för utbildning osv. — kan det ju finnas andra, självfallet måste arbetsmarknadsverket bl.a. se till kostnaderna. Jag känner inte fallet och kan inte diskutera det, men jag föreställer mig att det måste ha förelegat några skäl som har motiverat att det träffats ett val som har gått i annan riktning än man önskade på det lokala planet. Jag skall gärna, om jag får del av omständigheterna, undersöka vad det kan ha berott på. Jag utgår självfallet ifrån att människor handlar förnuftsmässigt, oavsett vilka uppgifter de har att bevaka. I övrigt tycks vi vara överens, såvitt jag förstår av herr Nilssons inlägg, om att det i stort tillämpas ett förfarande som bör kunna tillgodose de samordningsbehov som vi ju alla är intresserade av.

Herr talman! Det är klart att det finns skäl för och emot och att de måste vägas mot varandra. Jag har nämnt de skäl som de centrala och regionala skolmyndigheterna har anfört. Enligt vad jag kunnat finna av en redogörelse som jag haft tillgänglig och av muntliga informationer har de invändningar som arbetsmarknadsstyrelsen gjort gällt pedagogiska och administrativa angelägenheter. Jag är helt tillfredsställd, när statsrådet nu förklarar sig beredd att närmare undersöka det här fallet. Avsikten med min interpellation var nämligen att man vid en framtida utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen i det område som jag avser skall seriöst pröva frågan.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig om jag är beredd att medverka till att småhusbyggandet frisläpps någon eller några månader i Värmland. Arbetslösheten inom byggnadsbranschen i landet minskade från januari till mars i år med ca 1 500 personer. Den i stort sett förbättrade arbetsmarknadssituationen inom byggnadsbranschen kan till väsentlig del hänföras till de under fjolåret vidtagna åtgärderna för att stödja sysselsättningen. Enligt en bedömning som nyligen gjorts av Svenska byggnadsarbetareförbundet har statsmakternas åtgärder för att stimulera byggandet gett arbete åt inemot 25 000 man. Av uppgifter som jag har inhämtat från arbetsmarknadsverket framgår att de sysselsättningsskapande åtgärderna i Värmlands län har gett ca 1430 byggnadsarbetare sysselsättning i mars i år. Bostadsbyggnadsramarna för år 1972 har vidgats i olika omgångar, senast genom beslut den 25 februari i år. Att nu släppa småhusbyggandet fritt på samma sätt som skedde under sista kvartalet 1971 skulle ge sysselsättning huvudsakligen i sommar. Redan för närvarande kan emellertid enligt arbetsmarknadsstyrelsen förutses brist på vissa kategorier byggnadsarbetare under sommaren. Den fortsatta sysselsättningsutvecklingen får visa om åtgärder för en ökning av bostadsbyggandet kan bli påkallade.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

Av de arbetslöshetsförsäkrade var 58 740 arbetslösa, en minskning med 564, varav vid byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 15 594. Det är en minskning med endast 52, allt enligt Byggnadsarbetaren. Det ser faktiskt ut som om utvecklingen mot färre arbetslösa stagnerat, och dagens tidningsuppgifter är inte heller uppmuntrande. När det gäller Värmland visar det sig att antalet arbetslösa vid den senaste räkningen ökat med ca 150 till närmare 5 000. Trenden från februariräkningen då en minskning med närmare 500 kunde noteras har alltså brutits i negativ riktning. Antalet lediga platser har heller inte ökat. Den ökade sysselsättningen på byggsidan som man hoppats på har helt uteblivit. Vi har i dag ca 700 byggnadsarbetare arbetslösa. Jämfört med december 1971 är det en ökning med 100. Därtill kommer de ca 450 som är i beredskapsarbete. Trots osedvanligt kraftiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder har arbetslösheten inte dämpats utan den höga arbetslösheten finns kvar. Det beror bl.a. på att de av regeringen vidtagna åtgärderna kom för sent. Det vore därför värdefullt om ett frisläppande av småhusbyggandet kunde ske, speciellt som man väntar en ännu värre situation på byggnadsmarknaden under den kommande hösten och vintern. Den rekordhöga arbetslöshet som Värmland haft det senaste året blir svår att komma till rätta med, och nu krävs åtgärder av olika slag om inte länet skall tappa ytterligare invånare. Folkminskningen under 1971 var stor i förhållande till landet i övrigt, eller 427 personer. Inrikesministern berörde i en debatt här i kammaren den 24 mars i år utvecklingen i Värmland och sade då: ”Jag kan väl också säga att utvecklingen just i Värmlands län var nedslående under förra året, eftersom det var det län där vi hade den största folkminskningen. Denna utveckling gör naturligtvis att vi kan ha anledning att fråga oss om det inte finns anledning till särskilda insatser där.” Enligt min uppfattning vore det därför en bland andra särskilda insatser att släppa småhusbyggandet fritt. Det kunde hjälpa till att förbättra förhållandena i en av arbetslöshet svårt drabbad bransch.
Herr talman! Jag är angelägen att understryka att bostadsbyggandet naturligtvis i första hand skall ske på de orter där man har behov av att det tillkommer fler bostäder. Vi kan således inte se byggnadsverksamheten enbart eller främst som en sysselsättningsfråga. Under de gångna åren, särskilt kan man säga att det markerades under 1971, har vi haft en efterfrågan på bostäder som gjort att vi kunnat vidga ramarna för bostadsbyggandet eller frisläppa privatfinansierat byggande. Det har då sammanfallit med en stark önskan att få bygga. Men situationen är i viss mån förändrad. Det gäller kanske inte för alla orter i Värmland och inte främst för just detta län. Jag har emellertid siffror som visar att i februari 1971 hade vis.k. oprioriterade byggen — det var bostäder men det kunde också vara kontorshus och annat — för 8,3 miljarder kronor. Nu i februari, alltså ett år senare, var motsvarande summa 3,8 miljarder kronor, dvs. ungefär hälften. Samma är förhållandet med privatfinansierat byggande, som gått ned från 5,8 till 2,7 miljarder kronor. Det finns alltså ett fortsatt intresse av att bygga, men det är utsträckt över hela året. Därför får vi räkna med ett successivt framsläppande av byggnadstillstånden för att man skall ha möjlighet att hålla så jämn sysselsättning som möjligt. Inte minst med hänsyn till att vi har nästan 1500 byggnadsarbetare i Värmland, som är sysselsatta genom de särskilda åtgärder som vidtagits, skulle det vara olämpligt att just nu slå på med ett utökat byggande. Jag har sagt tidigare och jag upprepar det: Vi skall följa utvecklingen med uppmärksamhet. Det är bättre att komma tillbaka i höst än att fatta ett beslut under våren, då vi har en sommar framför oss och då vi åtminstone på åtskilliga platser har att räkna med en viss överhettning. Om vi nu späder på ytterligare får vi alltför stora svårigheter när vi kommer in i hösten och närmar oss nästa vinter. Det gäller alltså att hushålla också med arbetstillfällena, även om vi naturligtvis räknar med att vi successivt skall få bättre förhållanden. När det gäller byggnadsverksamheten finns det dessutom vissa naturligta begränsningar i folkmängd och behov som bestämmer hur många bostäder vi skall bygga.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det senaste mycket positiva svaret. Med den kännedom jag har om inrikesministerns inställning till förhållandena i Värmland är jag övertygad om att vi kommer att få se en bättring. Anledningen till att jag tog upp denna fråga var närmast att det trots de stora insatser som gjorts inte har skett någon förbättring och att det finns ett visst behov av småhusbyggande. Vidare har Byggnadsarbetareförbundet gjort en utredning om vilka av de arbetsmarknadsstimulerande åtgärder som riksdagen har satt in som visat sig mest effektiva. Av den framgick bl.a. att frisläppandet av småhusbyggandet varit mycket effektivt.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag är villig att inför riksdagen redogöra för min bedömning av möjligheterna att förverkliga intentionerna bakom 1970 års beslut angående riksinternatskolor. Efter ingående och långvariga förhandlingar med huvudmännen för de dåvarande fyra internatskolorna i Gränna, Sigtuna och Täby träffades under år 1970 avtal mellan staten och de fyra skolorna om inrättande av riksinternatskolor. De grundläggande principerna i dessa avtal förelades riksdagen i propositionen 53 år 1970. Principerna, vilka godkändes av riksdagen, innebar i huvudsak följande. Vid riksinternatskola skall meddelas undervisning som motsvarar undervisning enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. I den mån viss utbildningslinje inte finns vid en riksinternatskola, bör valmöjligheterna ökas genom samverkan mellan skolan och det allmänna skolväsendet i den kommun där skolan ligger eller närbelägen riksinternatskola. Vid riksinternatskola kan tas in dels internatelever, dels externatelever. Till gruppen internatelever hör elever som har utlandssvenska föräldrar eller har styrkt behov av miljöbyte eller är från glesbygd. Beslut om intagning av internatelever fattas av en särskild intagningsnämnd, som är gemensam för alla riksinternatskolorna. Ledamöterna utses av Kungl. Maj:t. Vid intagning av internatelev i viss riksinternatskola ingår rektor vid skolan som ledamot av nämnden. Riksinternatskola erhåller statsbidrag till skolverksamheten enligt samma grunder som en kommunal gymnasieskola. Statsbidrag utgår vidare för elevhemsföreståndare, fritidsledare och skolhälsovård. För elev som har utlandssvenska föräldrar utgår dessutom statsbidrag till kostnader för skolgång och skolmåltider enligt samma normer som gäller för kommunal samverkan på skolväsendets område. I den mån driftkostnaderna inte täcks av statsbidrag, bidrag från kommuner eller från annat håll skall de täckas genom elevavgifter. Sammanfattningsvis innebar riksdagens beslut år 1970 för de internatskolor som blev riksinternatskolor väsentligt förbättrade statsbidragsvillkor, vilka har medverkat till att begränsa ökningen av elevavgifterna. Samtidigt har skolornas ekonomi stabiliserats. Enligt vad jag erfarit har vidare samtliga skolor samarbetat med respektive kommun i frågor av gemensamt intresse. Rekryteringen till skolorna har hittills varit något lägre än vad man ursprungligen räknade med. Detta förhållande har lett till att Viggbyholmsskolan måste avvecklas som riksinternatskola fr.o.m. utgången av innevarande läsår. Rekryteringsläget för de kvarvarande skolorna torde härigenom förbättras. Enligt min mening har hittills ingenting inträffat som har förändrat möjligheterna att förverkliga de grundläggande principerna bakom 1970 års beslut angående riksinternatskolorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag känner mig nästan generad över att uppta tiden så här på kvällskvisten, men jag tycker att det från många synpunkter är viktigt att få diskutera frågan. Det svar som jag fått är ett bevis, tycker jag, för att landets utbildningsminister är dåligt underrättad om de verkliga förhållandena. Jag är glad över att en representant för styrelsen, utsedd av staten, sitter bredvid utbildningsministern. Svaret andas en tillfredsställelse som inte borde finnas, eftersom situationen är annorlunda. Låt mig, herr talman, rekapitulera händelseutvecklingen vid den skola som jag känner bäst, Grännaskolan, där jag har varit med från starten. När Kursverksamheten vid Stockholms universitet startade skolan föregicks detta av en enkät bland utlandssvenskar, industrier, våra officiella utlandsinriktade organ — t.ex. SIDA — samt ambassaderna. Behovet av en ytterligare internatskola var alltså klart dokumenterat, i synnerhet som undervisningen skulle ske efter nya metoder, grundade på erfarenheter som skolöverstyrelsen kommit fram till men också på erfarenheter från en rad andra länder. Med tanke på att vårt land blir alltmer internationellt beroende hämtades en del av lärarkrafterna utifrån — lärare som gallrades ut mycket noga och måste anses vara högt kvalificerade. Huvudlärare blev dock svenska lärare. Undervisningen hade bl.a. till uppgift att bredda det globala intresset hos eleverna och att få dem till självständig verksamhet, där lärarna är övervakare och handledare. Väsentligt var att internatskolan tillkom i ett litet samhälle, där eleverna lättare kunde följas, och att de kunde känna sig leva i ett hem där husmödrar och husfäder något så när ersatte föräldragemenskapen. Jag kan erkänna att en tidigare utbildningsminister inte var särskilt positiv när han konfronterades med uppgiften om att en ny internatskola skulle starta. Men han insåg realiteten och kunde efter bara två års verksamhet meddela att han var angenämt överraskad över den utmärkta verksamhet och utbildning som bedrevs på denna skola. Det har varit en ambition att göra Grännaskolan åtkomlig för ett så brett elevklientel som möjligt. SIDA har bl.a. haft stipendiater där, och vissa andra stipendier har givits. Men det är alldeles klart att elevavgifterna måste bli höga, och detta har i stor utsträckning bidragit till en ensidig sammansättning av elevklientelet. Därför var det givetvis med stort intresse som vi följde riksinternatutredningen och med stor glädje underskrev det avtal som gjorde Grännaskolan till ett riksinternat. Att vi var kritiska till vissa arbetsformer som detta samarbete skapade var naturligt därför att vi hade erfarenheter av hur det är att driva en sådan skola. Det gällde exempelvis den centrala intagningsnämnden och kravet att ett visst antal miljöstörda barn skulle vara med. Den som har suttit i en intagningsnämnd, vilket jag har gjort, vet hur viktigt det är för hela skolans framtid, skötsel och möjlighet att fungera med tanke på eleverna, att man inte intar elever med ovanor och psykiska förhållanden som är så svårartade att de påverkar andra elever och skolans arbete i för hög grad. Jag vågar påstå att sådana misstag kan ha gjorts, bl.a. nu, att riksinternatskolorna i vårt land fått ett sämre anseende, inte minst hos dem som från utlandet skall lämna sina barn i Sverige. Reaktionen har kommit ganska omedelbart. Det har varit ett väsentligt intresse för oss, när skolan blev ett riksinternat, att få kostnadssidan förändrad. Det måste för utlandssvenskarna vara egendomligt att deras barn skall kostnadsmässigt diskrimineras därför att föräldrarna är tvungna att utrikes sköta en tjänst för sitt land. Riksinternaten har invaggats i tron att föräldraavgiften skulle inskränka sig till mellan 3 000 och 4 000 kronor, och vad har det blivit? Avgiften är i dag 13 200 brutto plus 1 500 kronor för läroböcker och fritid. Därifrån dras studieoch inackorderingsbidrag med 2020 kronor och 2 530 kronor interkommunalt. Föräldrarnas kostnader blir då sammanlagt ca 10 000 kronor i dag. Staten betalar inte till lokalerna. Huvudmannen skall ha dessa pengar, och man måste ta från elevavgifterna. Det kostar 3 000 kronor per internatelev, om det skall vara någon mening med att åta sig en sådan här uppgift. Resultatet av detta är att det blir en mycket hög kostnad för föräldrarna. Det finns många skäl till att intresset för riksinternaten starkt har sjunkit. Jag anser att skulden ligger hos det departement som utbildningsministern styr; det finns ett svagt intresse av att följa de intentioner och målsättningar som vi från början har räknat med skulle infrias. Det är ett svagt intresse också hos dem som har satts att ansvara för detta. När tiden för ansökningarna till internatskolorna nu är ute, säger den rapport jag fick i går att det finns elever anmälda till bara hälften av platserna och att alltså 50 procent av platserna fortfarande är lediga. Vad beror det på? Det beror först och främst på avgifterna. En annan orsak är sättet att göra reklam för skolorna, att tala om deras existens. Förut har Grännaskolan själv skött den saken genom att ta kontakt med ambassaderna, beställa utrikesannonser och framföra informationen på ett målinriktat, intressant sätt till olika familjegrupper. Hur sker detta i dag? Jo, det sker genom något slags standardannons för alla internatskolor med en krona ovanpå i några av våra större tidningar. Man kan inte i det sammanhanget jämföra t.ex. Grännaskolan med Sigtunaskolorna, därför att Grännaskolan har icke någon tradition. Den har funnits några år, medan Sigtunaskolorna har en tradition med föräldrar i generationer som har skickat sina ungar dit. I stället är det nödvändigt att Grännaskolan kan använda sig av en reklam, och nu har också Grännaskolan — dvs. huvudmannen — åtagit sig att med egna medel hjälpa statsmakterna att driva reklam. Vad har man sedan gjort? Ja, det är en sak som är alldeles speciell. Den organisationskommitté som tillsatts har föreslagit att Grännaskolan skulle bli utan den naturvetenskapliga linjen. När en skola av det formatet blir av med den naturvetenskapliga linjen är detta detsamma som en dödsstöt för skolan. Kan man inte åstadkomma en samordning med storkommunen i det sammanhanget, då måste man räkna med att Grännaskolan kommer att försvinna eller bli en form av flickskola i framtiden. Något som väl får betecknas som en allmän lapsus är att man, innan man talat med styrelsen, i annonserna har skickat ut ett besked om att Grännaskolan inte har sin naturvetenskapliga linje kvar. Detta gör man alltså trots att styrelsen inte har fattat något sådant beslut — det är bara den statliga organisationskommittén som har gjort detta. Det är närmast en skandal, tycker jag, att man har uppträtt på det viset. Jag kan inte låta bli, herr talman, att ta upp en fråga till. I kungl. kungörelsen nr 333 år 1970 om riksinternatskolor står det att riksinternatskola omfattar de skolformer och studievägar som Kungl. Maj:t bestämmer efter framställning av skolans styrelse. Då vill jag fråga: Av vilken anledning har man tillsatt en särskild organisationskommitté, som i februari 1971 fick i uppdrag att överväga vilka skolformer och studievägar som bör finnas vid riksinternatskolorna fr.o.m. den 1 juli 1972? Detta är dock, enligt den kungl. kungörelsen, en uppgift för var och en av skolornas styrelser. Styrelsen är ansvarig för skolans ekonomi. Därvid spelar rekryteringen av elever en avgörande roll. För rekryteringen i sin tur är det avgörande vilka studievägar skolan kan erbjuda.

Särskilt drastiskt tedde sig förhållandet när organisationskommitténs förslag, som jag här talat om, sändes på remiss till styrelserna, varvid endast den hälft av styrelserna som utsetts av huvudmännen kunde yttra sig — ett yttrande som inte kan bli styrelsebeslut utan underskrift av ordföranden, vilken är tillsatt av staten och alltså tillhör denna grupp. Han kunde dock i egenskap av ledamot av organisationskommittén inte yttra sig däröver! Det är ju det mest märkvärdiga av alltihop. Jag frågar: Avser departementschefen att låta denna egenartade ordning bestå? Det är också en fråga som tarvar ett svar, för att svaret på min interpellation skall ge ett besked om möjligheterna att förverkliga intentionerna bakom 1970 års beslut angående riksinternatskolor. Tänker Ni alltså följa de intentioner som från början fanns?

Men om det förhåller sig på det sättet, har man också ordnat så att barnen i utlandssvenska familjer inte längre kommer att få sin undervisning i Sverige; de kommer att skickas till skolor utomlands. Och det vore högst beklagligt. Jag hoppas, herr utbildningsminister, att jag kan få konkreta svar på dessa frågor och att något av den oro vi nu känner efter statsrådets interpellationssvar då kommer att skingras.
Herr talman! De konkreta svar som herr Lothigius nu efterlyser hade jag kunnat lämna redan i mitt interpellationssvar, om vi hade fått de konkreta frågorna från början. Då hade vi också kunnat spara tid här i kammaren i dag. Men jag skall gärna försöka att spontant och mycket kortfattat lämna de önskade svaren. Vad då först gäller den naturvetenskapliga linjen, så har den frågan inte varit föremål för beredning i departementet. Ärendet har ännu inte föredragits för mig. Och självfallet vill jag inte ta ställning till den frågan utan att ha den bakgrunden. Skälet till att vi givit det uppdrag som herr Lothigius nu talar om har varit, att Sigtunaskolan begärde att få en tvåårig social linje, och i regeringen ansåg vi oss inte kunna ta ställning till den saken utan att först ha sett på hela frågan i ett större sammanhang. Och för att få det underlaget gav vi det uppdrag som det här är fråga om. Konstigare är det inte. När det sedan gäller remisserna kan jag också svara mycket kort. Jag utgår nämligen från att man ansett det vara värdefullt att skolsidan i styrelserna — om jag får kalla det så — skulle ha tillfälle att ge uttryck för sin uppfattning. Det är den mycket enkla och naturliga förklaringen i det fallet. Vad sedan kostnadssidan angår är den kanske, som i de flesta frågor vi har att göra med, det största bekymret. Men jag vill understryka att denna reform ändå innebär en mycket kraftig ökning av stödet till de fyra skolor som det här gäller, jämfört med situationen sådan den var tidigare. Detta belyses kanske bäst av att de skolor som inte kom att falla under riksinternatreformen vid upprepade tillfällen har uppvaktat mig direkt eller hört av sig på annat sätt för att få del av samma förmåner som de fyra riksinternatskolorna får. Och om det vore så dåligt beställt med det stödet som herr Lothigius ville göra gällande, skulle de väl inte ha varit så angelägna om att få del av reformens förmåner. Men jag skulle självfallet inte ha det minsta emot att vi kunde satsa ännu mer på dessa skolor för att hålla elevavgifterna nere. Vi är givetvis mycket angelägna om att avgifterna inte blir så höga att vissa familjer — främst då familjer med dålig ekonomi — får svårigheter att utnyttja denna möjlighet, om de har ett stort behov av att kunna göra det. Detta kan gälla såväl utlandssvenska familjer som glesbygdsfamiljer och andra grupper. Jag kan också förstå om det finns farhågor för rekryteringen, ty som jag sade i interpellationssvaret har den inte varit så god som vi tidigare räknade med. Men för Grännaskolans del tror jag ändå att situationen kommer att bli bättre när en av de fyra skolorna — tyvärr, måste jag säga, med hänsyn till Viggbyholmsskolans sociala ambitioner — inte längre kommer att vara med. Herr talman! Jag tror inte att jag behöver tillägga något ytterligare; jag har väl med det anförda mycket koncentrerat svarat på de fyra frågor som herr Lothigius ställde till mig.

Herr talman! Jag skall försöka att vara lika koncentrerad som utbildningsministern. När det gäller organisationskommittén, vars tillkomst är det som kanske förvånar mig mest, säger utbildningsministern att Sigtunaskolans önskan att inrätta en social linje var orsaken till kommitténs tillkomst. Varför har då denna organisationskommitté gjort en sådan genomgripande förändring och kommit med sådana förslag som innebär ett ingripande i de här skolornas livsföring på detta sätt, som särskilt för Grännaskolan betyder så oändligt mycket? Det stämmer inte riktigt. Organisationskommittén måste ha någon annan bakgrund för sitt agerande än den som utbildningsministern här har angivit, eftersom man har kommit fram med så ingripande förslag som här har skett. Det är ett missfoster av arbetsform att halva styrelsen, den av staten tillsatta, är organisationskommitté, som binder upp hela styrelsen och gör den oförmögen att komma med ett remissvar.

Herr talman! Jag anser att vi skall vara väldigt försiktiga med att på något sätt ge en antydan om att de här skolorna inte skulle ge en bra utbildning. Jag tror att alla elever och styrelser och lärare kan intyga att de elever som passerat igenom denna utbildningsform har klarat sig mycket bra i övrig utbildning, främst vid universitet men även i andra former av utbildning som de sedan har fortsatt i.

— som kan ge ett bättre elevunderlag. Jag ser inte heller det som något särskilt stort problem. Jag har också fått siffror när det gäller höjningen av elevavgifterna sedan reformen genomfördes. Vissa höjningar har skett, trots de ökade statliga satsningarna; de ligger på mellan 2 och något över 3 procent, beroende på vilket stadium och vilken skola det gäller. Jämför man med den allmänna kostnadsutveckling som vi har upplevt i samhället under de här åren, är avgiftshöjningarna ändå betydligt lägre än på andra områden. På den punkten finns det inte några principiella motsättningar. Jag noterar med glädje att herr Lothigius på detta område argumenterar för att samhället måste vara med och skapa ytterligare utgifter, och det skall jag notera för framtida bruk. Några principiella meningsskiljaktigheter finns alltså inte när det gäller denna fråga.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande nr 6, som behandlar anslag till kriminalvården, är fogade inte mindre än 11 reservationer och ett särskilt yttrande. Det kunde då tyckas som om utskottets ledamöter verkligen hade helt olika uppfattningar om hur kriminalvården i det här landet skall bedrivas. Så är det väl dess bättre inte, utan olikheterna i uppfattning får väl närmast sin förklaring i skilda värderingar om man har möjlighet att anslå några ytterligare medel under detta år eller inte. Hela utskottet instämmer väl i departementschefens uppfattning att det statsfinansiella läget inte ger utrymme för några extravaganser, och det är klart att en sådan syn också har präglat reservanternas uppfattning i den här frågan. Det som egentligen skiljer oss åt är uppfattningarna om vilket inflytande vi skall anse att kriminalvårdsberedningen skall ha på vårt budgetarbete detta år. Där har utskottets majoritet såvitt jag förstår inriktat sig på att skjuta alla frågor över till kriminalvårdsberedningen, som ju skall bli färdig med sitt arbete under försommaren, och menar att frågorna då får prövas i nästa års budget. Inom oppositionen i utskottet har vi emellertid gjort vissa andra värderingar. Vi är så övertygade om att vissa frågor i dag behöver prioriteras att vi menar att det vore direkt felaktigt att lägga dem på is och avvakta kriminalvårdsberedningens arbete. Det gäller särskilt de allt större problemen med det ökande antalet narkomaner såväl inom den slutna vården som inom frivården. Vi tror som sagt inte att det behövs några närmare överväganden för att inse nödvändigheten av behandlingsåtgärder för kriminalvårdsanstalternas narkomaner. Vi har i reservationen 2 framfört förslag om en anslagsökning, som skulle möjliggöra inrättande av särskilda narkomanvårdsavdelningar på Hall och Kumla, och jag vill erinra om att kriminalvårdsstyrelsen har föreslagit sammanlagt sju narkomanvårdsavdelningar. Vi har emellertid ansett att i detta läge medel bör anslås för inrättande av två avdelningar. I detta sammanhang kanske jag får tillåta mig att erinra om en narkotikakonferens som ägde rum i Strasbourg helt nyligen. Alla på konferensen, inklusive de svenska delegaterna, var eniga om att det var nödvändigt att inrätta behandlingsavdelningar för vårdbehövande klientel inom kriminalvårdsanstalterna. Jag vill också nämna att antalet drogmissbrukare inom anstalterna har ökat explosionsartat. Man beräknar att detta antal från augusti 1966 till april 1971 har ökat från 9 procent till inte mindre än 23 procent av 125 samtliga intagna. När jag för några veckor sedan var på Kumlaanstalten blev jag ganska chockerad av uppgiften att inte mindre än 80—85 procent av samtliga intagna på Kumlaanstalten var narkomaner. En annan skrämmande uppgift var att medelåldern bland de intagna var så låg som 23 år. Kumlaanstalten anses ändå vara avsedd för det allra farligaste klientelet bland våra kriminella. Det är ett verkligt olyckligt förhållande att det är de mycket unga drogmissbrukarna som placeras på Kumlaanstalten. Också departementschefen har naturligtvis gjort vissa prioriteringar, och jag vill på hela justitieutskottets vägnar framhålla att vi tacksamt noterat att medel anvisats för en ny frigångsavdelning vid ungdomsanstalten Roxtuna. Utskottet hade tillfälle att besöka Roxtuna förra året, och vi blev då helt övertygade om nödvändigheten av en sådan frigångsavdelning. Departementschefen föreslår vidare anslag för att möjliggöra tillämpning av mera generösa permissionsregler och för att åstadkomma förbättrade besöksförhållanden. Det är angeläget i och för sig, men vi noterar samtidigt att statsrådets Lidboms proposition, innebärande bl.a. skärpta permissionsbestämmelser för de grova brottslingarna, ännu inte hade presenterats vid utskottets behandling av dessa förslag. Det kan då kanske tyckas som om de båda statsråden skulle ha skilda uppfattningar, nämligen så att ett statsråd talar för generösare permissionsregler medan ett annat statsråd lägger fram förslag till skärpta permissionsregler för det grova klientelet. I själva verket är det kanske inte så att statsråden har olika uppfattningar. Jag hoppas i varje fall inte det. Det är väl snarare så att man nu äntligen börjar inse nödvändigheten av att differentiera klientelet och att göra olika bedömningar av hur vården skall organiseras beroende på vilken typ av intagna som man har att göra med. Jag är glad att vi äntligen har kommit fram till den uppfattningen att det är samhällets plikt att skydda sig mot de grova brottslingarna. Statsrådet föreslår vidare ett mindre anslag till något som kallas för ett terapeutiskt samhälle. Det är ett vackert ord, men det sägs inte klart vad som avses med detta begrepp. Jag hoppas att det kommer att innebära något positivt och att det inte kommer att leda till det som vi i dag upplever på sjukhuset Långbro, där man också har infört ett terapeutiskt samhälle. Där är det patienterna själva som bestämmer vilka som skall vara kvar för vård respektive vilka som skall få intas på sjukhuset. Så kan det väl ändå inte vara möjligt att det här terapeutiska samhället skall fungera? Jag ställer frågan öppen, ty det framgår inte av propositionen hur man har tänkt sig det hela. Det skall vara en försöksverksamhet, det är allt som sägs. Samma diskussion kan föras i fråga om frivården. Utskottets majoritet har ansett att man inte skall förstärka resurserna utan avvakta kriminalvårdsberedningens förslag. En minoritet inom utskottet har emellertid ändå tyckt att förstärkta insatser krävs redan nu när det gäller vård i frihet av drogmissbrukare och när det gäller en effektivisering av frivårdens behandlingsoch stödåtgärder. Vi menar att det inte är nödvändigt att avvakta kriminalvårdsberedningens synpunkter. Vi ser redan nu alldeles klart för oss nödvändigheten av att man satsar på detta klientel, som sannerligen inte är lättbehandlat.

Den senaste tidens utveckling visar att den kontaktoch trivselskapande verksamhet som de kristna trossamfunden över huvudstaget bedriver inom våra anstalter är värdefull för en stor del av klientelet. Vi har menat att det är naturligt att de personer som ägnar sig åt den här viktiga verksamheten i varje fall skall få sina direkta omkostnader täckta. Detta har vi velat ge till känna genom vår skrivning i reservationen 1. Reservationen 9 handlar närmast om möjligheter att stärka frivårdens rehabiliteringseffekt, bl.a. genom att öka rekryteringen och utbildningen av övervakare och genom att koppla in de ideella organisationernas övervakarverksamhet mera aktivt. Vi har velat markera att det är nödvändigt att satsa på detta. Vi tror att frivården står och faller med tillgången på goda övervakare. På den punkten har utskottets ledamöter inte blivit eniga. Även här skriver utskottsmajoriteten ganska positivt, men den anser att också detta är en fråga som kriminalvårdsberedningen bör fundera på. Vi från oppositionen menar att det redan nu visat sig att de övervakare som rekryteras från de ideella organisationerna har lyckats åstadkomma mycket positiva rehabiliteringsresultat. I det här sammanhanget vill jag nämna som någonting glädjande att utskottet enigt har beslutat tillstyrka en motion som tar upp frågan om arvoden till övervakare. Det visar sig att den förbättring av övervakarnas arvoden som gjordes för några år sedan ändå inte har blivit tillfredsställande. Många övervakare får vidkännas utgifter för uppdragets fullgörande, och den ersättning som utgår täcker inte de utgifter som övervakarna har. Det har vi ansett vara otillfredsställande, och utskottet har därför föreslagit en höjning av övervakararvodena. Utskottet säger i sin enhälliga skrivning att de frivilliga övervakarna utför ett synnerligen ansvarsfullt och krävande arbete och att den nuvarande ersättningsordningen torde ha verkat återhållande på rekryteringen. Utskottet föreslår att motionen överlämnas till kriminalvårdsberedningen för beaktande. Jag finner det vara mycket positivt att vi inom utskottet kunde enas om detta. Jag hoppas att kriminalvårdsberedningen kommer att beakta den här synpunkten och att vi därmed skall kunna förbättra chanserna att rekrytera goda övervakare. I reservationen 7 tas upp frågan om fångvårdspersonalens arbetssituation. Jag vill börja med att erinra om det som utskottet säger på s. 5 om att man är medveten om ”de stora svårigheter anstaltspersonalen på många håll möter i sitt ansvarsfulla och ofta mycket otacksamma arbete” samt att svårigheterna ”har accentuerats genom den förändring i anstaltsklientelet som bl.a. den vidgade användningen av kriminalvård i frihet har medfört”. Man konstaterar också att ökade krav givetvis ställs på anstaltspersonalen eftersom de intagna numera i ökad utsträckning är gravt kriminellt belastade, fysiskt och psykiskt nedgångna och i särskilt behov av omvårdnad och tillsyn. 127 Det är givet att det stora antalet drogmissbrukare spelar en icke obetydlig roll när det gäller att orsaka anstaltspersonalen problem i dess arbete. Sedan säger utskottsmajoriteten att man ser med tillfredsställelse ”att tillsynsutredningen, som har att utreda behovet av tillsynspersonal vid fångvårdsanstalterna, genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att undersöka hur kravet på ökad säkerhet och trygghet i tjänsteutövningen kan komma att påverka personalbehovet på tillsynssidan”. Man tillägger för säkerhets skull att kriminalvårdsberedningen också torde komma att bedöma problem om fångvårdspersonalens arbetssituation. Herr talman! Jag får säga för egen del, och jag tror att samtliga reservanter delar denna uppfattning, att det mest naturliga och den enklaste och smidigaste vägen borde vara att herr justitieministern själv såsom högste arbetsgivare för denna personal verkligen tog ett initiativ för att efterhöra dess arbetssituation och för att försöka att på alla sätt hjälpa den. Den har det nämligen inte så lätt. Jag har personligen blivit övertygad om att personalens arbete många gånger kan vara övermänskligt. Jag har blivit övertygad om det genom besök på några anstalter, bl.a. Kumla som jag nyss nämnt. Talar man om vikten av en god personalvård, om vikten av en god arbetsmiljö och ett gott arbetarskydd, som man från herr statsrådets parti ofta gör, måste jag säga att det borde i allra högsta grad gälla det område som han själv har ansvaret för. Varför skall man hela tiden tala om det privata näringslivet när det gäller missförhållandena på arbetsplatserna? Varför skall man inte börja att se till att arbetsförhållandena blir hyfsade på de områden där man själv har möjlighet att påverka dem? Jag tycker för min del att det är en helt onödig omväg att gå över tillsynsutredningen eller kriminalvårdsberedningen för att undersöka hur arbetssituationen är. Jag tycker att det är ett klart åliggande för herr statsrådet att själv efterhöra och ta initiativ till överläggningar med personalen för att verkligen försöka få en bättre arbetsmiljö. Det är inte bara så att man har skyldighet att se till att personalen har det hyfsat utan det är självklart också på det viset att om de anställda arbetar under positiva förhållanden, inverkar detta positivt på de intagnas situation. Det kommer alltså att främja det som vi alla eftersträvar, nämligen en god kriminalvård. Får jag i detta sammanhang också säga några ord om det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet och som behandlar anslaget till den frivilliga kontaktverksamheten. Detta anslag avser att främja de intagnas återanpassning i samhället. De pengarna har — det vitsordas från många håll — också haft en positiv effekt. Men ur det anslaget, som om jag inte minns fel uppgår till 100 000 kronor, har under de två senaste åren KRUM fått 38 000 kronor. Det är just den biten av detta anslag som vi har tagit upp till diskussion i detta särskilda yttrande. Vi har konstaterat att KRUM i sin verksamhet haft ett icke obetydligt negativt inflytande och på det sättet motverkat det syfte som detta anslag skulle ha. Jag kanske i detta sammanhang får säga att man väl inte skall skära alla i KRUM över en kam, ty det finns även positiva element i den organisationen. Det finns idealister som gått in i verksamheten med klart syfte att främja kriminalvården. Men det finns — och jag tror kanske man vågar säga att det är den ledande klicken inom KRUM — de som bedrivit en verksamhet som är klart negativ till det syfte som anslaget avser att främja. Det har organiserats ett antal anmälningar till justitieombudsmannen, kriminalvårdsstyrelsen, socialstyrelsen och andra myndigheter — anmälningar som i regel varit omotiverade, som avsett bagatellärenden och som självklart orsakat personalen på anstalterna ett betydande arbete. De måste i alla fall utreda ärendena och besvara anmälningarna. De anställda säger att under vissa tidsperioder har hälften av deras arbete gått åt till att författa svarsskrivelser på JO-anmälningarna. Är det vettigt? Kan man inte stoppa det, kan man inte avgöra åtminstone bagatellärenden med telefonsamtal så att man inte behöver gå den långa tjänstevägen? Skall det vara riktigt att man med statsanslag understödjer en sådan verksamhet? Vi har i det särskilda yttrandet som sagt inte velat yrka avslag på anslaget som sådant, men vi har genom detta velat fästa kriminalvårdsstyrelsens uppmärksamhet på dessa problem — i den mån kriminalvårdsstyrelsen inte redan är medveten om dem, vilket den borde vara. Vi har för närvarande stannat för att riksdagen inte bör ge några närmare anvisningar om hur anslaget bör disponeras, men vi har med orden ”för närvarande” velat markera att vi kommer att följa verksamheten med uppmärksamhet och nästa år får bedöma hur den har fungerat. Till slut, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om reservationen 11 som gäller utbyggnaden av den kriminologiska forskningen. Utskottet har inte velat gå motionärerna till mötes. Man har erinrat om den brett upplagda forskning som äger rum i anslutning till försöksverksamheten med förstärkt frivård vid Sundsvalls skyddskonsulentdistrikt. Man hänvisar också till att det finns ett anslag som närmast avser forskningsplanering, inriktad på projekt som syftar till att söka mäta rehabiliteringseffekten i olika behandlingsåtgärder. Men man avvisar kategoriskt tanken att man skulle forska om allmänpreventionens betydelse — det tycker man saknar relevans. Får jag beträffande det sista säga att diskussionen om allmänrespektive individualprevention är intressant. Det sägs från många håll — jag tror att företrädare för justitiedepartementet någon gång också har sagt det — att man inom departementet numera har övergivit tanken på allmänprevention. Det är intressanta konstateranden, eftersom hela vår brottsbalk egentligen har allmänpreventionen som grund. Skall man överge det syftet menar vi från moderata samlingspartiet att man först måste få en forskning som klart ger vid handen att allmänpreventionen inte längre har någon betydelse. För övrigt kanske det finns anledning erinra om att i praktiken har justitiedepartementet och andra departement i varje fall inte helt frångått tanken på allmänpreventionens betydelse. Jag vill bara nämna två särskilda propositioner. I skattepropositionen t.ex. har man klart angivit att syftet med de skärpta straffen är allmänpreventivt, och i justitieministerns egen proposition om skärpta straff för olaga vapeninnehav har man också klart angivit att det är allmänpreventionen som ligger till grund. Vi har alltså från moderata samlingspartiet menat att forskning beträffande allmänoch individualprevention är grundläggande för våra framtida diskussioner om de straffbestämmelser som skall gälla för olika brott. Beträffande behandlingsforskningen finns det anledning konstatera att professor Sveri, som är den ende som i vårt land forskar beträffande dessa frågor, själv har konstaterat att forskningen försummas och att det leder till att de svenska kriminalpolitikerna kommer att fatta beslut utan erfarenhetsmässigt underlag. Han påpekar också hur stort kravet är på forskning t.ex. när det gäller ungdomsbrottsligheten, narkotikafrågorna, den grövre brottslighetens utbredning, hur kriminalvården och straffen fungerar samt polisens och domstolarnas roller i samhället, för att nämna några exempel. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3,4, 5,7,8,9, och 11.

Herr talman! De frågor som justitieutskottet haft att handlägga i sitt betänkande nr 6 är av stor betydelse för medborgarna i vårt land. Kriminalvården berör nämligen inte endast de människor som är eller blir föremål för samhällets åtgärder på det här området utan folket som helhet. Därför följer också allmänheten med stort intresse det som sker inom kriminalvården. Om vi skall kunna komma till rätta med kriminaliteten — och det är ju dit vi syftar — erfordras en lång rad åtgärder, som jag dock inte nu skall ta upp till diskussion. Jag hoppas att det skall kunna ske vid något annat tillfälle, då vi har mera tid och kanske också bättre underlag för en sådan diskussion. Låt mig dock slå fast att en viktig uppgift måste vara att skapa goda former för mänsklig gemenskap och att söka skapa respekt för etiska normer, som utgör grundvalen för rättsmedvetandet i vår kulturkrets. Första försvarslinjen mot den ökande kriminaliteten finns för övrigt hos de förebyggande åtgärderna, och därför måste bl.a. hem, skola och ungdomsorganisationer beredas möjligheter till effektivare insatser när det gäller att förverkliga ett mänskligare samhälle.

Jag tror inte någon kan förneka behovet av en sådan utredning. Men det är också viktigt att, som vi tidigare diskuterat, förstärka polisens resurser och att rusta upp kriminalvården. Det finns tyvärr anledning konstatera att vi inte klarat det av statsmakterna fastslagna huvudmålet för kriminalvårdens verksamhet, nämligen återanpassning till samhället. Återfallsbrottsligheten är fortfarande mycket stor, och det måste sannolikt till en del bero på brister inom kriminalvården. Insikten om att brister föreligger har också lett till ett visst reformarbete inom kriminalvården och till tillsättandet av en rad kommittéer — nu senast en kriminalvårdsberedning, som redan inne varande år skall komma med sina förslag. I direktiven för denna utredning framhålls att de reformer som kan komma att aktualiseras har ett starkt inbördes samband, och det anges som nödvändigt att tillse att insatserna inom kriminalvården görs med en bestämd målsättning och efter enhetliga riktlinjer. Beredningen bör enligt direktiven göra upp en plan för det fortsatta reformarbetet inom kriminalvården. Den skall också göra en avvägning av behovet av insatser inom å ena sidan anstaltsvården och å andra sidan frivården. Allt detta är givetvis ytterst angeläget. Men utredningsarbetet får inte hindra oss ifrån att redan nu ta konkreta steg mot en förstärkning av kriminalvården. Så bedömer även Kungl. Maj:t situationen, när det i propositionen föreslås vissa förbättringar beträffande såväl anstaltsvården som frivården. Från reservanternas synpunkt sett är dock de steg som tas alltför små och avhjälper inte ens de mest uppenbara bristerna. Reservanterna föreslår därför beträffande anstaltsvården inrättande av narkomanvårdsavdelningar på fångvårdsanstalterna Hall och Kumla och att medel anslås för att möjliggöra ett bättre förberedande av de intagnas frigivning. Båda dessa ting tror jag är ytterst angelägna. Den alltför vanliga klyftan mellan anstaltsvård och frivård måste överbryggas, och de intagnas återanpassning i samhället måste förberedas så effektivt som möjligt. För att detta skall kunna uppnås måste ytterligare ett antal assistenttjänster inrättas och medel anvisas för den verksamhet som kriminalvårdsstyrelsen avser att genomföra i fråga om de intagnas sociala träning. Jag yrkar i detta avseende bifall till reservationerna 2 och 4.

Dessutom föreslår reservanterna i likhet med motionärerna att kriminalvårdsstyrelsen skall erhålla ökat anslag med i medeltal 1 000 kronor per år och anstalt för kontaktoch trivselskapande verksamhet. Denna verksamhet, som planeras i samråd med NAV-ledamöterna, har visat sig vara av stort värde för de intagna och för deras sociala anpassning. Det är för övrigt ytterst angeläget att möjligheterna till samarbete med bl.a. de religiösa och ideella organisationerna tas till vara. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5. Även om en upprustning och därmed ökade vårdmöjligheter inom anstaltsvården är en angelägen åtgärd så är dock frivården det område där de kraftfullaste åtgärderna måste sättas in. Och vi är från folkpartiets sida helt ense med justitieministern, när han i direktiven till kriminalvårdsberedningen framhåller att insatserna på frivårdssidan bör prioriteras. För närvarande är proportionerna mellan anslagen till respektive vårdform klart otillfredsställande. Medan 294 miljoner kronor avdelas för de ca 5 000 personer som är intagna på anstalt, får frivården, som berör ca 23 000 personer, drygt 52 miljoner. Den fördelningen är enligt vår mening orimlig. En kraftfullare satsning på frivården skulle med all säkerhet medföra flera positiva konsekvenser. Framför allt skulle den innebära större möjligheter till återanpassning av personer som gjort sig skyldiga till brott. Vi hälsar givetvis med tillfredsställelse att regeringen föreslår vissa förstärkningar, bl.a. ett antal nya tjänster, och en del andra ting som utskottets värderade ordförande här tidigare har berört. Att vart och ett av skyddskonsulentdistrikten i Kalmar och Stockholms södra förorter delas i två distrikt tycker vi är värdefullt. Det är också angeläget att Västerås och Örebro distrikt delas, men däremot har vi svårt att förstå fördelen med att dra in Arvikadistriktet. Visserligen kan det vara vissa svårigheter med att driva enmansbetjänade distrikt, men nackdelarna med en indragning av distriktet är så betydande att man bör avstå ifrån den. De långa avstånden till Karlstad skulle försvåra servicen åt klienterna om skyddskonsulentens expedition förläggs dit. Personkännedomen, som i detta fall har så stor betydelse och som vi måste tillmäta allt större betydelse, skulle bli mindre, och möjligheterna till en kontinuerlig övervakning skulle försämras med stigande kriminalitet i distriktet som följd. En indragning av distriktet står därför i direkt strid med den allmänna målsättningen att förstärka frivården. I motionen 212 har också framhållits de negativa verkningar varje indragning av en förvaltning får ur regionalpolitiska synpunkter. Samtidigt har i motionen påvisats möjligheter att lösa de personella problemen vid skyddskonsulentexpeditionen. Under hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 10. Som jag tidigare nämnde uppskattar vi de förbättringar av frivården som regeringen föreslagit, men vi finner det angeläget att den för flera år sedan påbörjade ökningen av den handläggande personalen inom frivården sker i snabbare takt än vad som anges i propositionen. Personalbristen inom frivårdsorganisationen är så besvärande att insatserna som görs huvudsakligen kommer att gälla s.k. akutfall, medan den uppföljande vården måste eftersättas. En skyddskonsulent borde åtminstone någon gång under den treåriga prövningstiden få tillfälle att träffa varje övervakare och klient. Ett kontinuerligt samarbete mellan skyddskonsulent och övervakare skulle med all säkerhet kunna få avgörande betydelse för vårdresultatet, men personalbristen gör det för närvarande inte möjligt. Självfallet räcker det inte bara med flera tjänster. En utbyggnad av frivården, som innebär tillskapande av frivårdshotell och inackorderingshem eller s.k. övergångshem, är också angelägen. En ökning av antalet tjänster i enlighet med folkpartimotionen och reservanternas förslag får dock stor betydelse och kan även medverka till att klyftan mellan anstaltsvård och frivård ytterligare bryggas över. Kravet på en större ökning av antalet tjänster motiveras även därav att klientelets svårighetsgrad ökar. Jag ber att med hänvisning till det anförda få yrka bifall till reservationen 8, som på denna punkt innebär en ökning av anslaget med 2 miljoner. Frågan om fångvårdspersonalens arbetssituation har i år bl.a. tagits upp i motionen 313. Förra året motionerade vi från vårt håll om att frågan om vårdpersonalens ställning och uppgifter skulle göras till föremål för utredning. Trots att frågan kan komma att uppmärksammas av tillsynsutredningen och kriminalvårdsberedningen finner vi det motiverat att stödja motionärerna i deras hemställan att Kungl. Maj:t bör föranstalta om överläggningar med fångvårdspersonalen i syfte att råda bot på förekommande missförhållanden och förbättra arbetssituationen för de anställda. Jag yrkar därför bifall till reservationen 7.

Behovet av ett sådant brett samarbete kan inte nog understrykas, men skall det bli möjligt krävs framför allt nödiga personella resurser — det är jag medveten om. Motionen 903 gäller rekrytering och utbildning av övervakare. Större uppmärksamhet bör enligt motionären ägnas övervakarens lämplighet för uppgiften. Kriminalvårdsberedningen bör få i uppdrag att överväga och framlägga förslag angående rekrytering och utbildning av övervakare. Motionen 904 har i huvudsak samma innehåll som en motion som väcktes förra året. Motionärerna återkommer nu med begäran om utredning och förslag om former för en av staten stödd utökad övervakarverksamhet inom de religiösa och i övrigt ideella organisationerna. Motionärerna anser det vara lämpligt att ytterligare aktivera religiösa och övriga ideella organisationer i ansvarstagande för frivården i enlighet med en organisationsskiss som bifogas motionen. Särskilt det växande problemet med att hjälpa och rehabilitera personer med narkotikaproblem motiverar en sådan satsning som motionärerna föreslår. I det sammanhanget vill jag gärna framhålla den betydelse för många narkomaners återanpassning som den kristna tron haft och har. Där samhällets vårdinsatser kommit till korta har den religiösa upplevelsen i många fall fått betyda befrielse ur narkomanins träsk och från fortsatt kriminalitet. Jag skall dock inte säga mer på den här punkten, eftersom jag vet att herr Wiklund i Stockholm senare kommer att ta upp narkotikaproblemet inom kriminalvården i ett större sammanhang i anslutning till reservationen 6, till vilken jag redan nu yrkar bifall.

Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till Så några ord om den kriminologiska forskningen. Kunskaperna om olika behandlingsformers effektivitet är ännu ytterst begränsade. Tillkomsten av kommittén för kriminologisk behandlingsforskning utgör visserligen ett värdefullt steg i rätt riktning, men kommitténs uppgift är främst forskningsplanering. Det finns all anledning att gå vidare, och det är enligt vår mening angeläget att den kriminologiska forskningen byggs ut för att möjliggöra större effektivitet i vår strävan att återanpassa de av våra medmänniskor som är föremål för kriminalvård. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 11. Beträffande det särskilda yttrandet ber jag endast att få hänvisa till vad som där sägs om anslaget till KRUM.

Herr talman!

När man tar del av justitieutskottets förevarande betänkande vill det synas som om vi skulle ha en borgerlig uppfattning och en motsatt socialistisk uppfattning om utvecklingen inom kriminalvården, men så är det förvisso inte. Vi har konstaterat att alla som kommer i kontakt med dessa allvarliga och svåra problem önskar en effektivare samhällsreaktion mot dem som stör levnadsmönstret i vår samlevnad. Det är inte socialistisk ideologi som ligger bakom utskottets förslag, och inte heller ligger det någon borgerlig konservatism bakom de olika yrkandena i reservationerna. Det är snarare tvärtom så att de som i olika sammanhang försvarar regeringens förslag företräder en konservativ linje.

Fredagen den Jag vill understryka — det har jag sagt förut — att det inte finns någon 7 april 1972 kungsväg som leder till ett gott slutmål när det gäller att lösa de här problemen.

Nu har regeringen tillsatt en samordnande utredning för att komma till rätta med de olika behoven av reformer på kriminalitetens område. Vi är utomordentligt tacksamma för att en sådan utredning äntligen kommit till stånd. Likaså är det med tacksamhet man kan konstatera att det nu skall ske en omprövning av reaktionen mot de grövre förbrytarna jämfört med reaktionen mot dem som genom tillfälliga olyckliga omständigheter råkat illa ut. Vi är också tacksamma att denna nya syn kommit till uttryck i nya lagförslag. Mot bakgrund av dessa framgångar kan man säga att återkommande krav till sist lönar sig. Mycket av de resultat vi kan förvänta på kriminalvårdens område beror på den helhjärtade insats som alla i dessa frågor engagerade kan prestera. Det har i olika sammanhang redovisats — bl.a. i en liten skrift som kommit riksdagsledamöterna till handa — att de insatser som görs av de olika kristna trossamfunden på olika sätt lyckas. Lewi Pethrus' stiftelse har kunnat redovisa häpnadsväckande resultat när det gäller både narkomaner och alkoholister som har råkat in på brottets bana.

Den explosionsartade ökningen av drogmissbrukare på våra anstalter ställer nya krav på vårdinsatser. Av den senaste redovisningen framgår att ungefär en fjärdedel av de kriminella är hemfallna åt läkemedelsmissbruk. Tyvärr medger inte våra resurser bifall till kriminalvårdsstyrelsens förslag om narkomanvårdsavdelningar, men vi reservanter vill börja med att två narkomanvårdsavdelningar inrättas, en på Hall och en på Kumla. Det är känt att den svåraste klyftan för den frigivne är första tiden efter anstaltsvistelsen. Han har svårt att själv reda upp sina behov och problem. Vi anser att resurserna för frivårdens organ måste öka snabbare än vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Det är måhända det viktigaste på kriminalvårdsområdet att man inte släpper ut den intagne utan att ge honom fortsatt vård och stöd. Kriminalvårdsforskningen har där en stor uppgift att fylla för att vi skall få en riktig uppfattning om vad som lönar sig i detta sammanhang, vilken effekt olika vårdformer har och vilken betydelse allmänoch individualpreventionen har. Den kriminologiska forskningen måste stödjas för att vi skall kunna få till stånd ett lyckosamt bedömnings resultat för våra insatser. Som jag tidigare sagt tror jag att de frivilliga insatserna här är mycket betydelsefulla. På detta område mera än på något annat område betyder det mycket om arbetsförhållandena är sådana att vi rätt kan utnyttja den erfarenhet som vårdoch tillsynspersonalen har skaffat sig. Som vi framhåller i vår reservation bör överläggningar och samråd snabbt komma till stånd; denna fråga är så viktig att den inte bör uppskjutas i avvaktan på en utrednings resultat. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag förstår dem som tycker att det som visats av KRUM:s verksamhet inte förtjänar stöd av skattepengar. Men alla sidor av KRUM:s verksamhet har väl inte visats. Tanken bakom denna organisation, där frivilliga krafter utanför anstalterna försöker få de intagna att intressera sig för ett samhälle under vars regler vi alla måste samverka, måste vara riktig. Genom detta engagemang kanske någon kan räddas och undgå en livslång kriminalisering. Det är ett skäl till att vi inte gjort något uttalande beträffande anslaget till KRUM. Ett annat skäl till att vi inte gör något uttalande är att enligt min uppfattning riksdagen inte skall föreskriva restriktioner i fråga om medel, som av en ansvarig myndighet delas ut i sammanhanget. Kriminalvård sstyrelsen bordéMHär ha så stor erfarenhet att den under ämbetsmannaansvar kan bedöma, huruvida denna verksamhet har en sådan betydelse för kriminalvården att den bör tilldelas ett anslag. Jag menar nog att kriminalvårdsstyrelsen skall ha detta ansvar, och därför bör vi inte göra något uttalande. Herr talman! Jag vill med detta avsluta mitt anförande.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 6 inleds med en kort sammanfattning av direktiven för den kriminalvårdsberedning som tillsattes i slutet av förra året. Enligt direktiven skall beredningen under första halvåret i år utföra en översikt över vår kriminalvårdspolitik och framlägga förslag till de prioriteringar och planläggningar på kort och lång sikt som behövs på detta avsnitt. Jag tror det var värdefullt att utskottet gjorde denna inledning, för vad betänkandet och reservationerna sedan innehåller bör ses mot den bakgrund som direktiven utgör. Man kanske kan förvåna sig över att utskottet, när en utredning tillsatts med uppdrag att snabbt göra en översyn över hela fältet, ändå inte har kunnat enas i större utsträckning. Men jag tror det är riktigt att göra som fru ordföranden i justitieutskottet gjorde alldeles nyss — och som herr Dockered instämde i — nämligen betona att skiljaktigheterna' egentligen inte är så stora i vår grunduppfattning om problemens stora betydelse och behoven av att ytterligare utbygga och förstärka vår kriminalvård.

Där har jag för min del den uppfattningen — den delas av utskottsmajoriteten — att det när en sådan här utredning är på gång är ganska meningslöst att komma med förslag om punktinsatser här och var som kanhända sedan inte passar in i mönstret för de förslag som beredningen kommer att framlägga. Därför är det väl klokt att för närvarande nöja sig med de förstärkningar som är föreslagna i propositionen från regeringen, vilka visserligen är ganska blygsamma — det skall jag gärna medge. De är så pass blygsamma att jag, om vi inte hade haft denna pågående utredning, förvisso skulle ha varit beredd att yrka på förstärkningar på åtskilliga håll. Men som det nu är har utskottet funnit att man bör godta de förslag som framlagts. Jag skall försöka att mycket snabbt ge några kommentarer till de olika reservationerna och börjar då med reservationen 1 vid punkten 2, som bygger på en motion vari yrkas på förstärkt anslag till den andliga vården. I reservationen framhålls den värdefulla insats som de religiösa organisationerna utför i fråga om den kontaktskapande verksamheten inom våra anstalter. Den vill jag gärna vitsorda, men det värdet är också till finnandes när det gäller andra kontaktskapande organisationer, t.ex. våra folkbildningsorganisationer och andra ideella rörelser. Jag är inte säker på att den andliga vården skall stå högst på listan om vi skall gallra bland alla de önskemål som skall prioriteras i framtiden. Denna vård är nämligen inte sämre tillgodosedd än många andra vårdområden här. Även om jag varmt instämmer i de värdeomdömen man avgivit här beträffande de religiösa organisationernas insatser så är jag inte beredd att godta förslaget om en förstärkning här. Dessutom vill jag understryka vad vi sagt i utskottet, att frågan om ersättning till NA V-ledamöterna prövas i samband med den utredning om ersättning för bisysslor som för närvarande pågår inom finansdepartementet. Sedan har vi reservationen 2 som tar upp frågan om inrättandet av särskilda narkomanvårdsavdelningar. Det är flera motioner som har väckts i denna fråga. Där vill jag bara säga det att eftersom detta ligger inom ramen för de överväganden som skall göras inom kriminalvårdsberedningen så skulle det vara väldigt olyckligt om vi nu uttalade oss för att vi skall placera särskilda vårdavdelningar på vissa namngivna anstalter. Fru Kristensson erinrade om att vid narkotikasymposiet i Strasbourg enades man om ett uttalande att det behövdes särskilda vårdanstalter för det kriminalvårdsklientel som är narkomaner, men man uttalade sig inte om på vad sätt den vården skulle organiseras.

I vissa andra fall när det rör sig om mera allvarlig brottslighet är man kanske tvungen att ha särskilda vårdenheter inom anstalterna. Det är en fråga som skall 137 övervägas inom kriminalvårdsberedningen. Det skulle vara att föregripa den prövningen om man nu uttalade sig för hur vården skall organiseras. De reservationer som sedan gäller medelsanvisningar sammanhänger ju med de yrkanden som gjorts i reservationen 2, och jag yrkar följaktligen avslag på dessa reservationer. Herr Westberg i Ljusdal talade bl.a. för reservationen 6, som rör det uppdrag till samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk som har yrkats i motionen 177. Detta är ju också exempel på frågor som klart ligger under kriminalvårdsberedningens uppdrag, och det är orsaken till att vi inte velat tillstyrka motionen. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 6. Fångvårdspersonalens arbetssituation har tagits upp i reservationen 7 och kommenterats av samtliga talare här förut. Vi har i utskottet hänvisat till att tillsynsutredningen fått i uppdrag att göra en översyn av den här problematiken. Fru Kristensson menar att trots att denna utredning pågår borde departementschefen ta ett initiativ för att komma till rätta med de missförhållanden som påstås råda. Nu skall jag gärna medge att i den pågående kriminaldebatten blir det ofta ett överslag när det gäller att ta parti för eller emot de intagna medan man mycket ofta glömmer bort den mycket svåra situation som fångvårdspersonalen befinner sig i. Det är dock inte lika säkert att departementet eller den styrelse som har att tillvarata personalens intressen ställer sig likgiltig i det avseendet. Från fångvårdspersonalens eget håll har det ju inte kommit några framstötar om att man önskar att man skall ta itu med detta på något extraordinärt sätt. Det är tydligen ett uppdrag som motionärerna har tagit på sig, kanske en smula oombedda. Medan en utredning pågår finns inte någon anledning för riksdagen att för närvarande ta något initiativ, och vi yrkar således avslag på reservationen 7. När det gäller frivården har man i reservationen 8 föreslagit vissa punktinsatser. Även om jag villigt medger att det inom frivården behövs en kraftig förstärkning, vill jag erinra om att det i direktiven för kriminalvårdsberedningen starkt understrukits att frivården bör prioriteras när det gäller att dra upp riktlinjerna för det framtida kriminalvårdsarbetet. Det är följaktligen inte lämpligt att göra dessa punktinsatser, i synnerhet mot bakgrunden av det budgettekniska läge i vilket vi i dag befinner oss. Frivårdens organisation behandlas också i reservationen 9, där man tagit upp olika delproblem. Vi har ansett att samtliga de frågor, som berörs i motionerna 110, 903 och 904, också återfinnes i kriminalvårdsberedningens uppdrag. När det gäller motionen 904 och dess yrkande om särskilt bidrag till de ideella organisationernas övervakarverksamhet kan det dessutom sägas att vi redan förra året tog ställning till denna fråga i samband med en liknande motion. Vi framhöll då att frågor rörande organisationen och utbildningen av övervakare är saker som måste ankomma på statsmakterna, varför de ideella organisationernas verksamhet här som förut bör inskränka sig till att just försöka tillhandahålla personer som man anser vara lämpliga. Men att ge statsbidrag till själva utbildningen och organisationen av denna sida av kriminalvården anser vi inte lämpligt. I reservationen 10 har yrkats bifall till motionen 212 om bibehållande av Arvika skyddskonsulentdistrikt. Förslaget om att dra in detta skyddskonsulentdistrikt bygger på den Fornanderska utredningen, där man utgick ifrån att vi i fortsättningen inte skall ha enmansdistrikt. Jag tror att de farhågor som uttalats i reservationen och i motionen är ganska överdrivna; man talar om de långa avstånden och risken för att man på grund av minskad personkännedom skall få en ökad kriminalitet inom distriktet. Den personkännedom som man åberopat har väl i hög grad förefunnits hos den skyddskonsulent som tjänstgjort hitintills. När det gäller nyrekrytering kommer inte samma personkännedom att finnas. Den konsulent som är stationerad i Karlstad har ju, som utskottet också påpekar, möjlighet att ha filialmottagningar i Arvika, och därmed har man skapat underlag för den personliga kontakt som behövs och man kan undvika de långa resor som påtalats av reservanterna. I reservationen 11 tar man upp den gamla frågan om en utbyggnad av den kriminologiska forskningen. Det är ett gammalt ämne, som vi diskuterat flera gånger. Vi har i utskottets betänkande hänvisat till det arbete som pågår inom kommittén för kriminologisk behandlingsforskning och vars värde har understrukits av reservanterna, även om de inte tycker att detta är tillräckligt. Vi har också erinrat om den försöksverksamhet som för närvarande pågår i Sundsvall. Jag tror att det är viktigt att vi försöker dra lärdomar av de erfarenheter vi har av den pågående forskningsverksamheten innan vi bygger vidare. Dessutom tror jag att vi just när det gäller forskningen i hög grad är beroende av allt samarbete vi kan få — inte bara mellan de nordiska länderna utan även på det internationella planet. Jag vill påminna om att att om man i det sammanhanget läser KAIK:s betänkande, finner man att på det internationella planet en hel rad forskningsprojekt utförts, som vi säkerligen här hemma kan dra nytta av och omsätta i praktisk handling. Av utredningen kan vi också konstatera att det förekommer en inte oväsentlig kriminologisk forskning inom vårt eget land, även om den inte varit så samordnad som man skulle önska. På detta fält finns alltså möjligheter att få ett mera samlat grepp om det hela. Men jag tror att vi för närvarande gör klokt i att följa den forskning som bedrivs och avläsa resultaten av den innan vi går vidare. Utskottet yrkar alltså avslag även på denna reservation. Sedan vill jag något beröra det särskilda yttrande som har lagts fram under punkten 6, rörande anslaget till KRUM. Jag tycker inte det i dag finns anledning till en längre diskussion om KRUM:s agerande och det berättigande i att KRUM får anslag. Vi har i utskottet påpekat att det är kriminalvårdsstyrelsen som skall bestämma om hur anslaget till de frivilliga organisationernas kontaktskapande verksamhet skall fördelas. Jag skall inte heller, herr talman, dra upp en större debatt kring en fråga som jag hoppas riksdagen inom kort kommer att få möjlighet att diskutera på grundval av ett fullständigare underlag när kriminalvårdsberedningen har lagt fram sitt förslag. Jag ber således att få yrka bifall till justitieutskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är naturligt att utskottets vice ordförande, som tillika är ledamot av kriminalvårdsberedningen, måste fästa stort avseende vid beredningens arbete och är obenägen att medge behovet av några konkreta insatser eftersom hon vet att kriminalvårdsberedningen kommer att pröva dessa frågor. Från oppositionens sida har vi emellertid menat att det, utan att avvakta kriminalvårdsberedningens arbete, finns vissa konkreta åtgärder som alla borde kunna vara överens om är nödvändiga att vidta. Det gäller, som jag sade förut, ökade insatser främst för narkomanvårdsklientelet, såväl inom den slutna vården som inom frivården. Jag tror inte det råder några delade meningar mellan utskottets vice ordförande och mig om att de åtgärderna måste prioriteras. Från oppositionens sida anser vi att det vore en nackdel att låta ytterligare ett budgetår gå innan man vidtar någon förstärkning. När det gäller fångvårdspersonalen är det rätt som vice ordföranden säger — jag framhöll det själv tidigare — att man ofta glömmer bort deras situation. Man inriktar lätt debatten på de intagna och deras förhållanden. Men jag tycker inte, som vice ordföranden ansåg, att det är något extraordinärt om en departementschef, som ansvarig för personalen inom sitt departementsområde, tar ett initiativ att undersöka om inte personalens arbetssituation kan förbättras. Jag tycker tvärtom att det vore något helt naturligt. Man skall inte lösa frågor, som kan klaras på ett enkelt sätt, genom hänvisning till sittande utredningar, vilkas arbete kan ta åratal och som dessutom kan komplicera frågorna i onödan. De ideella organisationerna och övervakarna har — det visar erfarenheten — haft förmågan att stå till tjänst med övervakare som verkligen åstadkommit goda resultat. Jag tycker att statsmakterna bör ta det med i beräkningen och att statsbidrag ter sig naturligt. Kriminalvårdsforskningen är en gammal fråga, säger fröken Bergegren. Ja, det är den verkligen. Vi har fört fram den från moderata samlingspartiet i flera år. Jag vill endast tillägga att professor Sveri, som chef för det kriminalvetenskapliga institutet här i Stockholm, själv säger att hans och hans medarbetares tid enbart åtgår till undervisning av studenterna och att det inte blir någon tid över till forskning. Det är verkligen negativt. Slutligen, när det gäller anslagen till KRUM, tycker jag inte det är för mycket att vi i riksdagen uppmärksammar de negativa effekterna av en viss del av KRUM:s verksamhet. Det är därför på sin plats, enligt min mening, att vi talar om att vi följer med vad som händer inom det här området och att vi ger uttryck för den uppfattningen att om KRUM skall fortsätta att få statsbidrag så skall verksamheten tjäna det syfte för vilket pengarna är avsedda.
Herr talman! Jag är i viss mån förekommen av utskottets värderade ordförande. Jag tycker också att det är felaktigt att säga att man beträffande fångvårdspersonalens arbetssituation inte skall göra någonting därför att det pågår en utredning om förhållandena. Det förs ju en intensiv debatt om arbetstagarnas miljöförhållanden, och jag anser att det är synnerligen viktigt att man tar upp även de här problemen och genom Nr 54 samråd kommer fram till ett resultat. Det kan vara utomordentligt Fredagen den betydelsefullt ur fångvårdssynpunkt och även för kriminalvården. Fång 7 april 1972 vårdspersonalen har säkerligen mycket stora erfarenheter som man bör kunna tillvarata genom att förbättra dess arbetsförhållanden och arbetssituation i övrigt. När sedan vice ordföranden i utskottet säger att vi skall bygga mycket inte bara på den enskilda forskningen inom landet utan också på vad vi kan få reda på genom den internationellt bedrivna forskningen, så är det naturligtvis riktigt. Vi bör hålla alla kanaler öppna för att tillgodogöra oss de erfarenheter som har vunnits på andra håll. Det finns ju ett forskningsobjekt uppe i Sundsvall och vi är mycket intresserade av att se vad det kan bli för resultat av det.

Utskottet besökte Sundsvall och tog del av projektet där och fick då en liten inblick i problemen. En av de ledande forskarna där sade oss att man är väldigt trevande i sitt arbete. Om vi nu skall gå ut över landets gränser, så talade han om att i Finland har det visat sig att god mat har lika stor terapeutisk betydelse som andra insatser. Sådana uttalanden gör att man blir ännu mer intresserad av att det forskas på detta område. Därför har vi reservanter också begärt ökade anslag till forskningen.
Herr talman! Jag kan helt hålla med de två föregående talarna som representerar oss reservanter. Men jag blir ytterst förvånad när utskottets vice ordförande är så säker på att det nu inte finns anledning att gå vidare när det gäller att rusta upp inom kriminalvården, utan att man skall ligga stilla och avvakta kriminalvårdsberedningen. Jag är väldigt glad över att justitieministern inte delar hennes uppfattning utan tar bestämda steg framåt — det har jag noterat med stor tillfredsställelse. Vi reservanter har bara menat att man bör gå ännu något längre och därför har vi fört fram vissa förslag som jag har talat om tidigare och som finns omnämnda i reservationerna. Utskottets vice ordförande anser det alldeles självklart att utbildningen av övervakare helt skall ske i statens regi. Därför går hon emot förslaget att de religiösa och ideella organisationerna skulle kunna anordna utbildningsverksamhet för att engagera flera människor och effektivisera arbetet. Jag har väldigt svårt att förstå synpunkten om monopol också på det här området. Varför skulle vi inte ändå kunna anstränga oss för att ta vara på alla positiva insatser som kan vinnas för att om möjligt nå längre på detta område? Alla möjligheter behöver ju utnyttjas. Varför då inte ta vara på dessa? Det borde vara en självklarhet att vi skulle göra så. När det sedan gäller Arvikadistriktet vidhåller jag min uppfattning att centraliseringen också där är till skada. Jag tror, som jag sagt tidigare, att 141 en indragning av detta distrikt skulle få negativa effekter. Jag behöver bara hänvisa till vad jag tidigare sagt och till vad som anförs i reservationen. Jag vidhåller mitt yrkande beträffande reservationerna. Självfallet vill jag för egen del yrka bifall till utskottets hemställan på alla de punkter i betänkandet där utskottet är enigt.
Herr talman! Till herr Westberg i Ljusdal vill jag säga att vi alla är tacksamma för de frivilliga krafter som anmäler sig för att hjälpa till i frivården och i övervakningsverksamheten. Den rent sakliga utbildningen bör emellertid ligga på det allmänna. Vill de ideella eller religiösa organisationerna bedriva en utbildningsverksamhet enligt andra linjer för att tillgodose sina speciella syften i detta sammanhang, är det naturligtvis dem obetaget, men det skall de i så fall göra med egna och inte med statliga medel. Vidare har fru Kristensson, herr Dockered och herr Westberg i Ljusdal vänt sig emot min uppfattning att vi inte skall sätta in åtgärder på olika punkter nu medan en utredning pågår. Men det är väl ändå en gammal kutym här i riksdagen att vi i regel inte vidtar några genomgripande åtgärder medan en fråga är under utredning. Detta är nu så mycket mer motiverat som det gäller en utredning som i sina direktiv har fått uppdraget att mycket snabbt lägga fram konkreta förslag. Vi kommer alltså utan nämnvärt dröjsmål att få tillfälle att diskutera dessa frågor på nytt med ett betydligt bättre sakunderlag än vad vi har i dag. Det är anledningen till att jag motsätter mig tanken att nu genomföra punktinsatser, som bara gör det svårare för oss att åstadkomma den överskådliga översyn som enligt kriminalvårdsberedningens direktiv skall vidtas. Jag vidhåller således mitt yrkande.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på den debatt som förts här. Jag har noterat att man har delade meningar i vissa detaljfrågor men att man ändå har samma målsättning: att skapa en så god kriminalvård som möjligt och att försöka förbättra frivården så mycket som möjligt. Jag kommer från en del av landet där man lyckats bättre med detta än på de flesta håll. Man har hållit brottsligheten nere. Man har haft en mycket väl fungerande skyddskonsulentorganisation. Domare, polismyndighet, åklagare och advokater är helt ense om att huvudskälet till att man kunnat hålla brottsligheten nere är just det förhållandet att det funnits en väl fungerande skyddskonsulentorganisation. Nu föreslår departementschefen att denna organisation skall brytas sönder och majoriteten i utskottet följer departementschefen. Utskottsmajoriteten säger visserligen i en mening att en filialmottagning i Arvika bör övervägas i samband med distriktsindelningsändringen. Alla vet emellertid att även detta skulle innebära en klar försämring. Herr Westberg i Ljusdal har, utan att känna till de lokala förhållandena, träffat precis rätt när han i sin argumentering i denna fråga sagt, att just de personliga kontakterna i en bygd som västra Värmland har mycket stor betydelse och att det innebär en klar försämring, om den nuvarande organisationen bryts upp. Det skulle ha varit nyttigt om utskottet genom ett studiebesök hade fått ta del av de erfarenheter och de resultat som man nått genom den nuvarande organisationen. Hade man haft tid och möjligheter att på nära håll göra detta, hade man sannolikt kommit fram till ett annat beslut. Fröken Bergegren sade nyss att farhågorna beträffande västra Värmland är alldeles överd rivna. Det är de inte, och jag skall verifiera det med ett par uttalanden från personer som mycket nära följt resultaten av den nuvarande organisationen. Häradshövding Ernst Heyman säger: ”Med skäl kan man fråga sig varför en organisation, som fungerat enligt direktiv och målsättningar så fint som skyddskonsulentorganisationen i Arvika, skall läggas ned.” Det andra uttalandet kommer från en av de advokater som ofta har till uppgift att inför domstolen försvara det klientel som dömts till skyddstillsyn. Advokat Holger Pedersén säger: ”Vi har klara bevis på vad personlig kontakt och god kännedom om lokala förhållanden betyder. Detta kommer sannolikt att försvinna därest skyddskonsulenten skulle vara placerad i Karlstad. Allt talar för att resultatet skulle bli avsevärt försämrat och det kan väl inte vara detta som man åsyftar i förslaget.” Jag vill personligen deklarera att jag anser departementschefens förslag olyckligt, och jag är orolig för följderna av det. Jag tycker att man bort ta större hänsyn till de resultat som uppnåtts genom den nuvarande organisationen. Min bedömning är att majoriteten tar på sig ett ansvar genom att bryta upp den nuvarande organisationen och biträda det enda förslag som föreligger beträffande hela landet om indragning av skyddskonsulentdistrikt. Jag vill för min del yrka bifall till reservationen 10.

Herr talman! Efter det mycket märkliga uttalande som justitieministern gjorde i går om ordningen på Sergels torg kanske debatten om kriminalpolitiska frågor är ganska meningslös. Jag hade tänkt ägna mig i huvudsak åt reservationen 7, som handlar om fångvårdspersonalens arbetssituation. Låt mig bara, herr talman, göra en liten parentes. En halvtimme efter den debatt vi hade i går om Sergels torg gick en värderad ledamot av kammaren över torget och blev åsyna vittne till en utomordentligt brutal misshandel alldeles nedanför rulltrappan upp till det här huset. Justitieministern hade sagt att det finns 25 poliser avdelade för att bevaka torget. Min sagesman försökte emellertid förgäves få tag i en polis. Han ringde och han sökte, och när han kom tillbaka var den man som utsatts för misshandeln nedslagen och fullständigt söndersparkad i ansiktet av ligisterna. Det var om de ligisterna, ärade kammarledamöter, som Sveriges justitieminister bara hade ett omdöme att göra: ”Vi skall visa förståelse för dem. Det hela är samhällets fel.” Ynkligt, vill jag säga. Det är gott och väl att man försöker intressera sig för fångarnas situation. Det är självklart att man skall göra det. Men man skall väl också försöka att intressera sig för den vårdoch tillsynspersonal som skall arbeta på dessa anstalter. Det gäller nämligen deras arbetsmiljö. I årets socialhuvudtitel säger socialministern att just arbetsmiljön skall bli en huvud fråga i framtiden. Det instämmer jag gärna i. Men jag vill fråga om det också är fallet för fångvårdspersonalen. Jag tycker att justitieministern, som nu har lämnat kammaren, och jag kunde försöka vara överens åtminstone på en punkt, nämligen den att all mänsklig samlevnad, om den skall fungera, kräver att vi alla följer de lagar och förordningar som samhället har uppställt. Det skall självklart gälla även för intagna på anstalter. En vanlig arbetare måste rätta sig efter de regler som finns på arbetsplatsen. Annars blir han tillrättavisad av sin arbetsledare. Även vi som arbetar i detta hus får följa de regler som gäller för riksdagen och som riksdagen själv skapat. En riksdagsman som talar längre än tre minuter vid en frågedebatt blir genast tillrättavisad av vår värderade talman. Skall inte samma lydnadsregler gälla för våra fångar? Hur skall en kriminell människa efter fängelsevistelsen kunna underordna sig de föreskrifter som samhället uppställer, om han inte fått lära sig att följa de föreskrifter som gäller medan han avtjänar sitt straff? I verkligheten är det en brutal politik mot de intagna att de inte får lära sig att följa de föreskrifter som gäller. De kan inte göra det heller då de kommer ut. Vi borde också, herr justitieminister, kunna vara överens om att det är personalen på anstalterna, de anställda, som har att se till att gällande ordningsregler efterföljs. Men personalen anser sig inte få stöd av sin arbetsgivare, i första hand av justitieministern, i sin mycket svåra arbetsuppgift. Och personal som inte får stöd av sin arbetsgivare kan inte göra ett fullgott arbete, och det blir fångvården lidande på. Det framgår av bl.a. anstaltsläkarens rapport för 1970 från Kumlaanstalten. Jag citerar, herr talman: ”Alltför många av personalen sviktar och har sökt undertecknad i egenskap av provinsialläkare. Kriminalvård är ett svårt och omöjligt arbete, något som kritikerna ej tycks förstå. Personalen får mycket sällan ett erkännande. Kriminalvårdsstyrelsen i Kungl. Huvudstaden uppfattas av de flesta som en institution, som skickar ut order och föreskrifter men som aldrig ger ett erkännande eller uppmuntrande ord.” Situationen under 1971 var betydligt värre. Det var oroande många som drabbades av stressjuk domar. Läkarna har slagit larm. Skulle justitieministern acceptera sådana rapporter från ett privat företag utan att göra något? För att fångvården skall kunna fungera måste det finnas tillräckligt med platser. Av regeringens förslag framgår att bl.a. Helsingborgsanstalten skall läggas ner under detta budgetår. Utskottsmajoriteten skriver på s. 5, när den inte vill tillstyrka min motion som kräver att man tar upp överläggningar med personalen på fångvårdsanstalterna, att den sätter sin lit till tillsynsutredningen. Utskottet konstaterar att utredningen fått ett tilläggsdirektiv och anför: ”Härvid skall bl.a. prövas lämpligheten av en ytterligare differentiering av klientel eller omfördelning av personal.” Hur skall man kunna göra det, om man lägger ner Helsingborgsanstalten och får en överbeläggning på de övriga anstalterna? Det blir mycket svårt att differentiera då. Nr 54 Jag skall citera vad andre förbundsordförande Lars Sandberg i Fredagen den Statsanställdas förbund, den organisation som denna personal tillhör, 7 april 1972 sagt: ”Nya oroligheter väntas inträffa vid fullbeläggning på anstalterna. Sätt stopp i tid för ytterligare anstaltsmyterier med gisslan! ” I en tidningsartikel heter det om den uppvaktning som förbundets representanter gjorde hos justitieministern den 18 februari: ”Man uttryckte också sin starka oro över vårdpersonalens situation om det slutna platsantalet skulle nedbantas och anstalterna överbeläggas. — Det psykiska trycket på våra medlemmar är redan i dag oerhört hårt och vi är starkt betänksamma inför den senaste utvecklingen. Vem hade t.ex. kunnat tänka sig att vi här i Norden skulle råka ut för anstaltsmyterier med vårdare som gisslan? ” Fröken Bergegren sade nyss att motionärerna oombedda hade tagit upp detta problem. Fel, fröken Bergegren, det är vårdpersonalens organisation som har väckt denna fråga. Herr talman! I övrigt kan jag helt instämma i vad utskottets ordförande, fru Kristensson, här har anfört. Jag skulle kunna tillägga något om KRUM:s verksamhet, men jag skall inte göra det eftersom det finns ett särskilt yttrande. Jag kan också instämma i att det finns krafter inom KRUM som arbetar efter en seriös målsättning. Den kritik som har riktats mot KRUM är att organisationen visar intresse för de intagna så länge de sitter kvar på anstalten, men i regel tappar intresset när de har lämnat anstalten. Och det är inte bra; det är nämligen då som åtgärder verkligen behöver vidtas. Med det anförda ber jag att få instämma i de yrkanden som fru Kristensson har framställt.